Fru talman! Jag ser att Folkpartiet har gjort ett särskilt yttrande om litteratur på invandrarspråk. Jag skulle vilja fråga: Hur kommer det sig att inte Folkpartiet tycker att det är värt att stödja våra utmärkta reservationer om översättning från mindre språk? Det kan även handla om att få översättning från arabiska till svenska, spanska till svenska osv. - inte bara översättning av engelsk och amerikansk litteratur. Varför ställer sig inte Folkpartiet bakom det? Vi har också en reservation som handlar om litteratur på invandrarspråk. Vi vill att man ska be Kulturrådet att se över detta och föreslå åtgärder för att stödja invandrarkulturer när det gäller utgivning av böcker på det egna språket. Det skulle även kunna gälla kulturtidskrifter. Varför ska man bara hänvisa till det man sagt i budgetförslaget? Här fanns det ju en möjlighet att än en gång markera vikten av detta, även om det nu råkar vara Vänsterpartiet som står för reservationen. Man kan ju hitta intressanta allianser.
Fru talman! Peter Pedersen vet mycket väl att vi alltid kan mötas i lösningen av praktiska frågor. Jag misstänker att det helt enkelt är mitt fel att vi inte har ställt upp bakom reservationen, på grund av förvirring och alldeles för mycket jobb.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 14 under punkt 16. Just nu pågår en debatt i Halmstad om biblioteken. Det är över 300 personer som arbetar vid olika bibliotek i hela landet som har samlats för att ställa politiker mot väggen. De vill höra vad man på lokal, kommunal, landstings och riksnivå gör för att stötta bibliotekens verksamhet. Det skrivna ordet är en viktig länk som binder samman människor i tid och rum. I Sverige har vi i ett globalt perspektiv ett unikt högt läskunnande. Det är skolväsendet tillsammans med studieförbunden och folkbiblioteken som tillsammans spelar denna viktiga roll för att skapa ett gott klimat för det skrivna ordet. Men bokläsandet har minskat under 1990-talet. Det är framför allt barn till lågutbildade som har minskat sitt bokläsande. Miljöpartiet ser med stor oro på konsekvenserna av den stora biblioteksslakten under 1990-talet, då nästan en tredjedel av landets biblioteksfilialer lades ned. Ana Maria Narti talar om den positiva utvecklingen i Stockholm. För mig som bor i en söderförort har utvecklingen inte varit positiv. Biblioteket i Hammarbyhöjden har lagts ned. Människors tillgång till bibliotek har de senaste åren försämrats även genom att biblioteken tar ut avgifter för olika tjänster, bl.a. när man beställer böcker som biblioteken saknar. Detta slår hårt mot dem som bor på mindre orter, där biblioteken är små. Även de små biblioteksfilialerna i glesbygden eller i förorterna är livsviktiga för att ge människor möjligheter till ett rikt litterärt liv och därmed möjlighet att behålla ett levande skriftspråk. Det finns också kommuner som satsar på sina bibliotek. Ett exempel är Katrineholm, där man också bygger ut nya biblioteksfilialer. Den sänkta bokmomsen har lett till att alltfler köper böcker - alla tecken tyder på det i dag - och den har blivit en formidabel succé. Vi tror att den kommer att leda till att det ställs större krav på de lokala biblioteken. Vi tror på en tillvänjning, så att fler börjar läsa och ställer högre krav. Vi hoppas att biblioteken kan gå folk till mötes och ha öppet de tider människor är lediga. Det finns många möjligheter att förmedla text i elektronisk form. Det är i dag svårt att veta i vilken form text kommer att förmedlas i framtiden. Vi vet inte om det är de tryckta eller elektroniskt förmedlade texterna som kommer att dominera. I det senare fallet anser vi att det vore olyckligt om det på grund av brister i lagstiftningen uppstår situationer där författarna förlorar kontrollen över sina verk eller inte får rimligt betalt för sina arbeten. Vi vill därför att man gör en översyn av författarnas rättigheter till elektroniskt publicerade verk. Internet har gett en ny form av kultur och kunskapsspridning i form av elektroniska tidningar. Inom ramen för stödet till kulturtidskrifter tycker vi att Kulturrådet ska kunna ge stöd till elektroniskt publicerade tidskrifter. Vi hade denna fråga upp i budgetdebatten och har nu tagit upp detta i ett särskilt yttrande. Det finns en stor flora av invandrar och minoritetsmedier. Det är bra. Men ännu bättre vore det om språkbarriären kunde brytas för att det inte ska vara som det nu är, att den interna debatten förs bara inom respektive språkområde. Då förlorar vi den breda samhällsdebatten. Då fungerar stödet faktiskt konserverande i stället för öppnande. För att kunna ge integrationsfrågorna en mer framflyttad plats i det offentliga samtalet, att t.ex. kunna ge Dagens Nyheter möjlighet att citera en kulturtidskrift från någon invandrargrupp, vill vi att man ska kunna ge öronmärkta pengar för att översätta kanske 20 % av materialet. Detta skulle göra att vi alla fick möjlighet att läsa innehållet, kanske i sammanfattning, på svenska. Fru talman! Jag vill också ge en kommentar till seriestödet. Det finns sedan länge en egen kulturform som riktar sig till både barn och unga, nämligen serier. Medan det fortfarande fanns en särskild seriegrupp inom Kulturrådet blomstrade och utvecklades den svenska serien. Det gör den inte riktigt längre. Nu säger man från Kulturrådet att man har sett till att det ska finnas kunskap om serier inom den barn och ungdomsgrupp som fördelar seriebidraget. Men jag vill påminna om att det också finns serier för vuxna. Låt mig nämna en av mina favoritserietecknerskor, Cecilia Torudd, som har gjort Familjeliv och Ensamma mamman. Då förstår ni precis vad jag menar.
Fru talman! Jag har inte tänkt att vi ska ha en Stockholmsdebatt nu, Ewa Larsson. Men Ewa Larsson nämnde detta i inledningen av sitt anförande. Därför vill jag informera henne om att Stockholm i dag har 42 bibliotek och ytterligare ett kommer att öppnas på Sickla udde. 1998 fanns det 41 bibliotek i Stockholm. Det görs alltså en satsning på bibliotek. Det behövdes ett tillrättaläggande i fråga om detta. Kristdemokraterna har en reservation som handlar om utvärdering av vissa läsfrämjande åtgärder. Vi är i grunden positiva till att staten engagerar sig i den viktiga frågan att fler ska upptäcka boken, få möjlighet att läsa den och att därmed också få ett intresse för att läsa. Ewa Larsson uttryckte oro. Jag känner också denna oro. Vi vet att läsandet bland barn och ungdomar minskar. Det är en av anledningarna till att vi vill ha denna utvärdering.

Fru talman! Jag hoppades att det skulle komma en fråga. Jag tyckte att det först var bara en lång plädering. Det är en kommunal fråga att jobba med bibliotek. Eftersom Ana Maria Narti, som ledamot för Stockholms stad, sade att det är bra att bo i Stockholm om man vill ha bibliotek, var jag tvungen att kommentera det och säga att det beror på var i Stockholm man bor. Stockholm växer hela tiden, och det vore förbaskat märkligt om inte nya biblioteksfilialer öppnades. Men där jag bor i Hammarbyhöjden som är en gammal stadsdel har man lagt ned biblioteket. Det har man gjort också i andra äldre förorter. Vi vill jobba vidare med att ge kommunerna möjligheter att satsa pengar på kultur. Det gör vi genom att stödja det kommunala fördelningssystemet och genom att i vissa fall ge öronmärkta pengar som går till barn och ungdomar. Vi tror att det är svårt att i riksdagen bestämma hur biblioteken ska vara. Vi tycker att bibliotekslagen är bra. Vi tror att den kan utvecklas till att också ge stöd för skolbiblioteken som är de bibliotek som ligger närmast ungdomarna. När det gäller förskolebarnen har vi i förskolebetänkandet skrivit om barns möjligheter att ha närhet till kultur. Men det finns ingen regel som säger att det ska finnas någon bibliotek nära förskolorna. Det är en kommunal fråga att ta ansvar också för de små barnens möjligheter i fråga om detta.
Fru talman! Ewa Larsson säger att det är en kommunal angelägenhet att stimulera och skapa intresse bland barn och ungdomar för boken, för att de ska upptäcka den och kunna få en bok att läsa och göra egna upplevelser. Jag har svårt att förstå sambandet med de statliga insatserna. Det hänger ju ihop. Vi har statliga insatser och statligt stöd. Vi ska inte styra, men vi ska i detta fall stödja och stimulera främjandet av läsandet. Ewa Larsson väljer att helt frikoppla det statliga stödet i fråga om synen på bokens värde för barn och ungdomar. Jag förstår inte att Ewa Larsson inte ägnar sig åt det statliga stödet utan enbart håller sig till det kommunala stödet. Det ska givetvis ske där också. Men här i riksdagen har vi framför allt ansvar för de statliga stöden.
Fru talman! Det är synd att Gunilla Tjernberg inte förstår varför inte alla partier ställer sig bakom Kristdemokraternas reservation. Men det finns faktiskt väldigt bra beskrivet i texten i betänkandet. För att Gunilla Tjernberg inte skulle missförstå mina ambitioner när det gäller det statliga ansvaret sade jag att vi tycker att bibliotekslagen är bra. Sänkningen av bokmomsen har varit en väldigt stor och framgångsrik fråga för oss i Miljöpartiet. Denna sänkning har redan visat sig ge mycket goda resultat. Vi tror att det kommer att öka efterfrågan. Barn kommer att se sina föräldrar läsa. Och barn gör inte det som vi säger, de gör det som vi gör. Vi hoppas att det är en väg. Sedan tycker vi också att det är viktigt med statliga insatser för att ge litterärt stöd och för att stödja vissa riktade läsbefrämjande åtgärder, precis som framgår av utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet.

Fru talman! Jag yrkar först och främst bifall till förslaget i utskottets betänkande. När vi i oktober 1999 behandlade samma områden som vi behandlar i dag gjorde ett enigt kulturutskott ett viktigt ställningstagande. Vi begärde då att regeringen skulle tillsätta en parlamentarisk språkpolitisk utredning. Så skedde också. Jag har själv haft förmånen att få ingå i denna utredning som inom kort lägger fram sina förslag. Det blir tillfälle att återkomma till utredningen och de förslag som läggs fram. Men jag kan redan nu säga att mycket av utredningens arbete kretsar kring det som finns i detta betänkande. Det föreligger inte några större skillnader mellan Kristdemokraterna och som Gunilla Tjernberg redan tidigare har tagit upp. Det grundläggande är allas rätt till ett språk. Här har litteraturen en central plats. På olika sätt måste vi därför stimulera läsandet. Det handlar om insatser i skolan, på arbetsplatser, på bibliotek eller för att få föräldrar att läsa för sina barn - för att ta några exempel. Vi gör mycket. Stödet till litteraturen och läsandet är ett av de områden där kulturpolitiken har varit som mest framgångsrik sedan riksdagen antog det senaste beslutet om mål för kulturpolitiken. Under en femårsperiod har litteraturstödet stärkts med 65 miljoner kronor, och det uppgår i dag till 240 miljoner kronor. Det tillsammans med en rad andra åtgärder kommer naturligtvis att på sikt ge resultat. Att stat, kommuner och landsting stöder litteraturen och läsandet är en självklar uppgift för kulturpolitiken. Lika lite som på många andra kulturområden kan vi här förlita oss på marknadskrafterna. Liza Marklund och Ulf Lundell klarar sig uppenbart utan stöd från det offentliga. Men för att få ett brett utbud och för att nå nya grupper läsare räcker marknaden inte till. Det innebär naturligtvis inte att jag nedvärderar Liza Marklund eller Ulf Lundell. Jag tycker i stället att det offentliga och marknaden kompletterar varandra. Ett aktuellt exempel är den enorma framgång som pocketboken har fått. Överallt ser man människor läsa pocketböcker - unga som gamla. Det är ett faktum som för mig är tydligt på tunnelbanan varje dag. Man läser inte bara gratistidningar. Det är mycket glädjande att kvalitetslitteraturen till en billig penning kan nå ut till större grupper. Det finns säkert många förklaringar till denna glädjande utveckling. En tror jag är att förlagen har kommit på nya distributionsformer. Man hittar numera pocketböcker på försäljningsställen där det för bara några år sedan vara otänkbart att de skulle ingå i sortimentet. I min matbutik hemma på Öland står tidnings och pocketbokställen bredvid varandra vid kassan. Men slutsatsen är ändå att det inte räcker med marknadskrafterna. Fortfarande är både att läsa, att skriva själv och att besöka bibliotek en klassfråga. Flera undersökningar har kommit fram till det intressanta resultatet att kvinnor faktiskt läser mer än män. Jag har tagit upp detta faktum tidigare, men det finns all anledning att inte släppa frågan. För det första: Om läsandet och skrivandet öppnar nya infallsvinklar och ger stimulans till att tänka på ett annorlunda sätt, vad betyder då skillnaden mellan mäns och kvinnors läsvanor för t.ex. jämställdheten? Vad betyder detta för morgondagens arbetsliv där det ställs krav som stimuleras just genom läsandet och tillgången till ett språk? För det andra: Om papporna inte läser, hur påverkar det deras barns, främst pojkarnas, intresse för läsning? Jag önskar att det vore fler än Peter Pedersen som uppmärksammade detta. Litteraturen och läsandet är viktiga för demokratin, dvs. att alla får tillgång till ett språk som gör att de kan och vågar använda sin yttranderätt. Vi ska naturligtvis också lyfta fram läsandets glädje. Vem är i dessa dagar en bättre representant för det än Astrid Lindgren? Ingen har väl skrivit om skog och ängar i t.ex. mitt hemlän Kalmar så målande och tilltalande som hon har gjort. Ingen som Astrid Lindgren har väl roat så många generationer i så många länder med sina fantastiska barnböcker. Astrid har betytt mycket för läslusten hos många. Fru talman! Det har blivit en dålig årlig tradition att Moderaterna föreslår att bibliotekslagen avskaffas. I årets upplaga befarar Moderaterna att lagen ska vara ett hinder för förnyelse och mångfald på biblioteksområdet. Vad betyder det? Jo, det blir klart några rader längre fram i reservationen. Som väntat handlar förnyelse om att "både regionala biblioteksfunktioner och driften av folkbibliotek skulle kunna upphandlas". Det är som vanligt när det gäller Moderaterna. Också jag kan tänka mig att i t.ex. mindre kommuner andra intressenter än kommunen kan få ansvaret för biblioteken. Det kan vara föreningar eller kooperativ. Men när Moderaterna talar om upphandling misstänker jag att de menar något annat. Vad blir nästa steg? Är det att de avgiftsfria lånen ska avskaffas? Nej, Moderaternas reservation har gjort mig ännu mer övertygad om att vi behöver en bibliotekslag.
Fru talman! Jag har hittills valt att inte kommentera bokmomsen. Jag bär på mig en försynt liten nål där det står: Äntligen! Det betyder äntligen sänkt bokmoms. Jag delar helt de ståndpunkter som Agneta Ringman för fram om att sänkta priser på t.ex. pocketboken - priset har gått ned från 65 kr till 50 kr - dvs. den sänkta bokmomsen, har haft en stor betydelse. Enligt uppgift har försäljningen av böcker i affärerna ökat med 20 %. Vissa pratar om en ökning på 50 % Varför kan man aldrig höra en socialdemokrat säga att sänkningen av bokmomsen var ett klokt beslut? Det är något som Socialdemokraterna har varit med om att fatta beslut om. Varför lämna över till alla andra att kamma hem vinsten? Varför inte säga att Socialdemokraterna faktiskt, trots en viss tveksamhet, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har genomdrivit det som har diskuterats länge? Ta åt er äran!
Fru talman! Vad jag förstår var Socialdemokraterna med på detta beslut i kammaren. Vägen dit var lång - det kan jag erkänna. Vi kan tillsammans se att alla åtgärderna, inklusive den sänkta bokmomsen, måste få leda fram till de mål vi har, nämligen att fler ska läsa böcker. Jag hoppas att de utvärderingar som sker framöver - man kommer att noga följa att förlagen fullföljer sänkningarna - kommer att leda till resultat.

Fru talman! Jag vill helt kort tacka kulturutskottet för den positiva behandlingen av min motion. Det händer så sällan att man kan få en motion bifallen att jag tycker att det finns anledning att uppmärksamma det. Det här betyder förhoppningsvis att till listan över bibliotek som får exemplar av böcker utgivna med statligt stöd läggs snart fyra nya adresser. Det är biblioteken på Nordens hus på Island och Färöarna och Nordens hus och Nordens Institut har som en av sina viktiga uppgifter att stärka banden mellan de nordiska länderna och stimulera och sprida kulturstämningarna i de nordiska länderna. Tillgången till litteratur på nordiska språk är en viktig beståndsdel i det arbetet. Jag tror självfallet inte att detta ensamt kommer att avgöra om arbetet lyckas eller inte, men det är en viktig pusselbit. Till den nordiska kulturen hör också språkgemenskapen. Vi socialdemokrater har i Nordiska rådet aktualiserat frågan, och vi har föreslagit att ministerrådet ska utarbeta ett förslag till hur vi ännu bättre än i dag kan värna den tillgång som språkgemenskapen utgör. Att kunna göra sig förstådd med varandra är en förutsättning för kontakter människor emellan. Tillgången till litteratur på andra nordiska språk betyder i det här sammanhanget en hel del, även om jag tror att det kanske skulle vara ännu effektivare i det avseendet om vi kunde se varandras TV-program. Men det är en annan fråga. Jag vill ge ett stort tack till utskottet för god känsla för det nordiska samarbetet.

Fru talman! Det är då en sista timma av kulturpolitik före påsklovet. Vårt kollektiva minne, museerna, har som vanligt väckt riksdagsledamöternas motionslusta. Jag tror att detta är det område inom kulturpolitiken som har lockat flest motionärer med hemvist i andra utskott. Av respekt för gruppledarnas överenskommelse yrkar jag bifall bara till den moderata reservationen nr 3 under punkt 3. Där avhandlas en fråga som under många år har varit föremål för utskottets omsorger. Ända sedan först Museiutredningen och sedan den stora Kulturutredningen 1995 diskuterade den svenska museistrukturen har vi efterlyst ett initiativ från kulturministern. Vår besvikelse blev därför stor när hon i budgetpropositionen i höstas meddelade att översynsarbetet inom museisektorn hade gett vid handen att inga ytterligare strukturella förändringar bör ske för närvarande. Vi pekar i vår reservation på ett antal områden där man fortfarande väntar på en lösning. Ett förslag som kombinerar tydliga myndighetsfunktioner med decentraliserat institutionsansvar under stor rörelsefrihet tror vi skulle hälsas med tillfredsställelse inom kultursektorn. Nyligen har medierna uppmärksammat förhållanden vid olika statliga museer där en sådan lösning kunde ha varit möjlig; då hade man kunnat komma till rätta med de akuta problem som har dykt upp. Fru talman! Ett annat problem är begreppsförvirringen. I höstens budgetproposition hittade jag begreppen "centrala museer", "ansvarsmuseer", "nätverksansvariga museer", "museer med nationella uppdrag", "arbetslivsmuseer" och "offentligt finansierade museer". Jag har säkert missat något. Eftersom utskottet samtidigt än en gång upprepar sitt ställningstagande från 1987, att det i princip för närvarande inte bör inrättas fler centrala museer, drar jag slutsatsen att vi måste angripa problemet från ett helt annat håll för att äntligen komma fram till någon form av lösning. Vårt huvudförslag är en vidareutveckling av begreppet "nationella uppdrag". Det skulle kunna ske genom att olika museer, oberoende av huvudman, tilldelas väldefinierade nationella ansvarsuppdrag och att statens finansiering av dessa regleras i fleråriga avtal. De nuvarande ansvarsmuseerna skulle då kunna återgå till att bli de centrala museer som de också är. Fru talman! Låt mig också kort beröra gallringsproblemet i museerna. Utvärderingen av Sesamprojektet, som löpte från 1995 till 1998, visade att arbetet med gallringsplaner, som var en av de tankar som väcktes i samband med projektet, inte alls hade fått den uppmärksamhet från museernas sida som man från början räknade med. Under kulturutskottets studiebesök i Australien hösten 2001 stiftade vi bekantskap med begreppet "signifikans" som där användes som ett hjälpmedel för museernas föremålsansvariga i deras upprättande av gallringsplaner. Vi anser att man även i Sverige skulle ha nytta av att tillämpa ett liknande synsätt. Slutligen, fru talman, vill jag nämna att jag i ett eget särskilt yttrande har pekat på behovet av stöd från statens sida för ett historiskt upplevelsecentrum vid den stora fornlämningen i Uppåkra by i Staffanstorps kommun i Skåne. Ett skäl är att ett statligt stöd på ett påtagligt sätt skulle peka på de kvaliteter som finns i detta unika fynd. Därmed skulle de ansvariga på både kommunal och regional nivå få ytterligare ett starkt argument för att stimulera intresserade sponsorer att gå in i ett samarbete kring denna nya spännande anläggning.

Fru talman! Det finns en rad olika museer runtom i landet, som även Jan Backman var inne på. Det finns nationella eller, som det egentligen heter, centrala museer. Det finns länsmuseer, som har en betydande statlig finansiering, och en rad lokala museer som drivs med varierande finansiering, ofta handlar det om stiftelser eller kommunala och privata medel. I vårt vackra land finns det alltså ett finmaskigt nät som museiälskare kan åka runt i. De kan se på en rad intressanta samlingar osv. År efter år kommer det in ett antal motioner till riksdagen där man föreslår inrättande av nya museer, där staten via centrala medel ska ta ett större ansvar - jag kan säga att jag är medskyldig till en del av de motionerna. Varje gång avslås de med hänvisning till att vi har antagit vissa principiella ställningstaganden 1987 som innebär att det i princip för närvarande inte bör inrättas fler centrala museer, dvs. statliga museer eller med dem jämställda museer. Då frågar jag min återigen: Hur länge ska vi säga "för närvarande"? Det låter som att vi inte ska ha någonting just nu, men det har varit så här sedan 1987. Enda undantaget är när regeringen kommer på att man faktiskt vill ha ett nytt museum. Då brukar den här principen fall bort, men alla gånger det kommer upp i riksdagen hänvisar man till principen. Jag förstår inte det som utskottsmajoriteten säger i betänkandet, att man inte anser att det behöver göras någon konsekvensanalys av det här principiella ställningstagandet. Utskottet har inte den uppfattningen, som framförs i motionerna, att ställningstagandet hindrar inrättandet av nya centrala museer. Jag kan inte direkt komma på något exempel utom det undantag som man pratade om, Statens museer för världskultur. Jag är osäker på om det var riksdagen som kom med det första förslaget eller om det var regeringen. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om det var regeringen som kom på att man skulle slå ihop det här till en myndighet. Så var det säkert - jag ser att Ewa Larsson nickar. Alltså kan man i princip säga så här: Alla goda förslag, och även de dåliga, slås ned på samma sätt genom att man hänvisar till en princip. Vi tycker att det vore mycket bättre om man tog det här seriöst och tittade på varje nytt förslag och värderade om det fanns någon seriositet bakom. Finns det ett viktigt samhällsområde som vi bör stödja med statliga pengar ska vi inte bara hänvisa till en princip, utan vi ska också kunna tillstyrka att det tillskapas nya museer. Jag konstaterar att det är ynkedom att det inte finns ett idrottsmuseum t.ex. Den största folkrörelsen, som faktiskt är idrott, har inget centralt museum. Vi har heller inget museum som tar hand om det här med populärmusik, som vi också har varit inne på tidigare. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 under punkt 1 som handlar om att vi faktiskt ska se över det här principiella ställningstagandet. Det får dessutom nämligen den konsekvensen att det bevarar det redan befintliga och i princip omöjliggör nyetableringar eller nya tankar. Vi vet alla att de flesta av de centrala museerna ligger i Stockholm. Det är ganska självklart att det är så, men det borde finnas möjlighet för fler museer att tillskapas utanför tillväxtcentrum. Det har en stor betydelse. Det finns ett tråkigt exempel på just att de inte hamnar utanför tillväxtcentrum, där de kanske skulle kunna göra mer nytta. Det finns några motioner som handlar om Nobelmuseum - jag har en egen personlig, men jag tänker inte yrka bifall till den. Man kan tänka sig att stödja ett Nobelmuseum i Stockholm från 2003 med 10 miljoner kronor i statliga pengar. Det tycker jag är ett utmärkt förslag. Men jag tycker också att det vore värdefullt om detta kunde samordnas på ett bättre sätt med det Nobelmuseum som finns i Karlskoga, där man har en helt annan arbetsmarknadssituation än vad man har i Stockholm och där ett antal nya jobb utöver dem som nu har fixats via Björn Rosengren på andra områden skulle ha en väldigt stor betydelse. Man skulle kunna ha intressanta utställningar där som anknöt till någon annan del av Nobels verksamhet än den som handlar om krut och sprängämnen - kanske litteraturpristagarna. Då hänvisar man till att de får fixa detta på egen hand i Karlskoga, och man är med lite grann på ett hörn. När det däremot gäller Stockholm går man in med 10 miljoner. Det är just den inställningen som jag tycker är något tråkig. Detta skulle vi kunna ändra på genom att ändra det här principiella ställningstagandet, så att man tittar på varje enskilt förslag lite mera seriöst och inte bara hänvisar till en gammal princip.

Fru talman! Det är spännande att läsa alla motioner som behandlar museiområdet. I detta betänkande behandlas motioner från den allmänna motionstiden både 2000 02. Här finns begäran om statligt stöd till allt från flygvapen till skoindustrimuseum. Alla önskningar sammanställs, som sagts tidigare här, i tabell och avslås i klump. Det finns naturligtvis orsaker till detta. Jag började med att säga att det är spännande att läsa alla motioner. Det är intressant att läsa om att det faktiskt sjuder av aktivitet på museiområdet på olika nivåer i hela landet. Det ska naturligtvis uppmuntras. Innan jag glömmer det vill jag yrka bifall till reservation 7 under punkt 8. Jag står givetvis bakom alla kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till denna reservation. Fru talman! Museerna ansvarar för en stor del av vårt gemensamma kulturarv. De har ansvar för att föremålen bevaras på ett bra sätt och för att de finns tillgängliga för allmänheten och forskarsamhället. Museerna är också en naturlig plats för diskussion om människans förutsättningar, livsfrågor och värderingar under olika tidsepoker både i Sverige och i andra delar av världen. Jag tror att den rollen kommer att stärkas. I arbetet för att motverka främlingsfientlighet och rasism kan därför museernas roll inte nog poängteras. Trots en statlig resursförstärkning i år finns stora behov och utmaningar. Det handlar bl.a. om tillgängligheten, samlingarna och säkerheten. Jag tror också att samarbetet med skolan kan utvecklas mycket mer. Den utåtriktade verksamheten på ett museum bör syfta till att skapa ökad förståelse för vårt kulturarv och stimulera människor till att ställa frågor om sig själva, om vårt samhälle och om våra värderingar. I reservation 7 tar vi på nytt upp frågan om ABM utredningen. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer är en viktig och intressant fråga. I bevarandet av kulturarvet spelar arkiv, bibliotek och museer en särskild roll, och vi anser att de har en uppgift som förenar dem. Ansvaret ligger i att välja ut vad som ska bevaras, systematisera materialet och sprida information till allmänheten. Dessa tre delar i ABM institutionernas uppgift måste uppfyllas för att institutionerna ska fullgöra sin roll. Detta förenar dem, men det innebär inte att de är utbytbara. Varje institutions särart måste tas till vara. Förra året motionerade vi kristdemokrater om tillsättande av en statlig utredning om möjligheterna till ett utökat samarbete mellan ABM-institutionerna. Glädjande nog fick vi stöd i riksdagen för detta. Tanken med utredningen var att lyfta fram de positiva aspekterna av samarbete och ringa in behoven för att kunna vidareutveckla det samarbete som redan pågår. Utifrån regeringens redovisning av utredningens uppdrag i budgetpropositionen för år 2002 drar vi slutsatsen att regeringen missförstått utskottets begäran och gått in för att utvärdera gjorda erfarenheter. Som jag redan sagt handlade utskottets begäran mer om att undersöka hur samarbetet kan gå vidare och på vilket sätt detta bör ske. Vi anser att regeringen med större noggrannhet borde tagit till sig kulturutskottets begäran. Det kan inte nog betonas att samarbete inte innebär samgående. Det är viktigt att varje institution får bevara sitt unika uppdrag och sin unika profil. Fru talman! I ett särskilt yttrande med utgångspunkt från kristdemokratiska motioner har vi kristdemokrater tillsammans med flera andra ledamöter utvecklat önskemål om en utredning om bidrag till ett nationellt skogsmuseum. För övrigt behandlar flera motionsyrkanden i betänkandet just detta område. Skogen och den svenska skogens historia är värda mycket mer uppmärksamhet än de får i dag. Den svenska skogens historia är också historien om Sveriges ekonomi och handel, om vår exportindustri och den framväxande industrialiseringen. Kanske är skogen och skogsmarken upphovet till själva staten - det allmänna. För de flesta av oss är skogen något som vi har inom oss. Många svenskar är faktiskt också mer eller mindre skogsägare. En stor del av Sveriges yta täcks av skogen. Vad vill jag nu ha sagt med detta? Skogen och skogsbruket har under hela vår svenska historia varit basen för överlevnad, utveckling och tillväxt. Precis som det anges i motionerna finns det ett antal lokala och regionala skogsmuseer som stöds av lokala och regionala intressenter. Skogens historia skulle behöva bevaras i ett heltäckande nationellt skogshistoriskt museum. Våra grannländer Danmark, Norge och Finland har insett detta. Deras nationella skogsmuseer är välbesökta. Med vårt yttrande har vi velat föra upp frågan på den kulturella agendan.

Fru talman! Första reaktionen när jag tittade på betänkandet var frestelsen att yrka bifall till minst sex eller sju reservationer. Det är faktiskt en oerhört rik samling av synpunkter, önskningar och drömmar, och det är väldigt vackert att det är så. Men det är klart att vi inte kan förlora oss i alla dessa olika detaljerade önskningar, så jag ska nöja mig med tre yrkanden. Jag yrkar bifall till reservation 4 under punkt 4, som gäller vård av museisamlingarna. Jag yrkar bifall till reservation 16 under punkt 28, som gäller Sveriges Teatermuseum. Drottningholms teatermuseum är det gamla namnet. Det är en av de institutioner i Sverige jag älskar mest. Jag yrkar också bifall till reservation 20 under punkt 33, som gäller Sedan kom den andra reaktionen när jag satt med betänkandet. Det var faktiskt sorg. Efter det att jag kom in i riksdagen har jag haft i min hand t.ex. SE SAM-skrivelsen. Där kom det mycket klart och tydlig fram att det saknas väldigt mycket på museiområdet, att det finns samlingar som hotar att förfalla, att det saknas kvalificerad arbetskraft med erfarenheter som kan ta hand om samlingarna, osv. SESAM var en försöksverksamhet på detta område. SESAM drevs, som brukligt är, med AMS pengar. Jag vill än en gång fråga varför pengarna går en sådan omväg när de ska till kulturen. Varför kan de inte komma direkt till kulturen? Framför allt undrar jag varför de inte kan stanna där. I SESAM-skrivelsen erkände man mycket klart och tydligt att bara några få av alla hål hade fyllts under projektet. Det är också därför vi stöter på så många motioner. Det saknas väldigt mycket på väldigt många områden. Vi borde göra en stor ansträngning för att korrigera dessa missförhållanden. Varför går inte pengarna direkt till kulturen? Genom tillfälliga insatser, med personal som kommer till följd av arbetsmarknadsåtgärder, kan man inte täcka de behov av mycket speciell kvalificerad arbetskraft som museerna har. Innan jag slutar vill jag också påminna om det särskilda yttrandet om ett skogsmuseum. Jag tycker att det är ett viktigt yttrande och att vi borde försöka jobba vidare med denna fråga, såsom det står i det särskilda yttrandet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 11 under punkt 12 och till reservation 23 Hela 17,8 miljoner människor besöker varje år museer med statligt stöd. De regionala museerna har en omfattande publik verksamhet där de sprider kunskap om kulturarv och om samhällsutveckling. Museerna samlar in, bearbetar och förmedlar kunskap om länets och regionens utveckling och kulturarv. De kanske även bjuder mer av visioner i framtiden. Även konstutveckling, samhällets utveckling och miljön i övrigt ligger inom museets arbetsfält. En del av museerna har särskilt utvecklat sin verksamhet tillsammans med skolbarn. Och några har gratis inträde för att ytterligare öka sin tillgänglighet. Vi hoppas att fler länsmuseer ska kunna erbjuda fritt inträde. Fru talman! Genom tiderna har kvinnans roll i samhällsbygget systematiskt underskattats, för att inte säga helt negligerats. Att kvinnan arbetade i jordbruket vet vi i dag, men att kvinnan också arbetade i gruvan och körde traversen har vi nästan ingen kunskap om alls. Även om medvetenheten om den bristande genusaspekten på våra museer ökar är bristerna fortfarande mycket stora. Miljöpartiet menar därför att könsperspektivet radikalt måste få ett större genomslag i museernas verksamhet, inte minst för att föra vidare visionen om ökad jämställdhet mellan könen i morgondagens samhälle. Nu är genusarbetsgruppen i gång med sitt arbete. Jag träffade dess ordförande på Kvinnonätverkets årsmöte i måndags. Även DEA-föreningen, som arbetar för ett kvinnomuseum, var där och delade med sig av sina kunskaper. DEA-föreningen har 70 medlemmar bakom sitt ideella arbete. Det kom fram att det finns oändligt mycket att göra. Generella förbättringar i museernas utställningsverksamhet vad gäller kvinnors roll och kvinnors perspektiv motverkar inte behovet av ett särskilt kvinnomuseum. Det kom fram på årsmötet och i samtalet kring vad man kan göra. Det kan också vara så att arbetsgruppen som ska ta fram ett förslag till hur genusperspektivet ska stärkas kommer fram till en sådan slutsats att det ska vara ett särskilt kvinnomuseum för att motverka bristerna på övriga museer. Vad vet jag. Ett sådant museum vore världsunikt och skulle kunna ha sin grund i genusforskning från världens universitet. Tänk om vi skulle kunna få det i samverkan med andra länder i EU och inom Europa. Det vore fantastiskt, tycker jag. Den utveckling som finns för att lyfta fram specifika kvinnor, exempelvis Museum Anna Nordlander i Skellefteå, är också ett eftersatt område. Museum Anna Nordlander är ett av två museer i Europa som uttalat arbetar med och för kvinnliga konstnärer. Det museet borde få ett nationellt stöd. Fru talman! När det gäller det samiska kulturarvet finns det på Nordiska museet en stor samling samiska föremål. En del är utställda, en del förvaras i magasin - den övervägande delen. Vi anser att den samiska kulturskatten ska överföras till samernas museum och att regeringen ska verka för att återlämnandet av de samiska kulturskatterna inleds. I betänkandet säger majoriteten på det här sättet om museer som förvarar nationella skatter, vilket vi har reserverat oss mot: "Dessa museer har ett nationellt ansvar för att göra kulturarvet inom sina respektive verksamhetsområden känt och tillgängligt i hela landet. För detta ändamål bedriver museerna t.ex. en depositions och utlåningsverksamhet både nationellt och internationellt. Detta innebär bl.a. att de har möjligheter att låna ut samiska kulturföremål till olika museer, vilket är värdefullt för att öka kännedomen om och förståelsen för den samiska kulturen såväl inom som utom vårt lands gränser." Men det är svårt att få tillgång till de nationella kulturskatterna ute i landet. Det fick utskottet bekräftat vid sin resa i Västernorrland. Och när det gäller de heliga samiska trummorna anser vi att det är en skam att de ännu icke är återförda.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Människor runt om i landet har återupptäckt den svenska historien. Det är bra, för det ger kontakt med våra rötter, samtidigt som det ger kunskap inför framtiden. Det ger också kunskap om hur människor bott, rest, umgåtts, träffat andra och om att Sverige därför i dag har en befolkning med mycket olika släkthistorier och mycket olika släktrötter. Runtom i landet finns fynd av olika dignitet som berättar om hur våra förfäder reste till olika länder som ligger många hundra mil bort och som måste ha upplevts som enormt annorlunda. De hade föremål med sig tillbaka till sina hembyar som vi i nutid hittar i marken vid arkeologiska utgrävningar. En del av de fynd som görs kan visas upp på de länsmuseer och andra lokala museer som finns. Men när man hittar stora dyrbara fynd som berättar mycket, som visar mycket och som är extra spännande får man inte behålla dem nära fyndplatsen, utan då ska de skickas till Statens historiska museer i Stockholm. Om fynden anses vara av nationellt intresse ska de vara tillgängliga för forskare, säger man. Det innebär att de ska förvaras i huvudstaden. Vi i Centerpartiet har inte förståelse för det här resonemanget. Vi anser att fyndet ska visas i ett museum så nära fyndplatsen som möjligt. Det är en nedlåtande, överlägsen och djupt osympatisk hållning att människors berättigade intresse för att få ta del av sin egen historia förringas. Jag förstår inte inställningen att det inte går att bedriva forskning därför att material förvaras i Östergötland, ett län med stort universitet, mycket forskning och en mycket stor befolkning. Forskning kan mycket väl bedrivas vid andra museer än de i Stockholmsregionen. Det är mycket lättare att flytta på en, två eller tre kvalificerade fullt friska forskare än att flytta på 10, 20, 50 eller 100 skolklasser eller familjer som kanske inte har ekonomi för att resa till Stockholm och gå på museum för att ta del av sin egen historia. Till råga på allt förvaras ofta fynden i källarlokaler, vilket innebär att allmänheten inte alls har möjlighet att se dem. Historiska museet säger att man oftast är välvilligt inställd till att låna ut fynd, men det finns också exempel på att så inte är fallet. Stigeskatten, som är Norrlands största silverskatt, får inte lånas upp till Sundsvalls museum därför att den anses vara av så stort nationellt värde att den inte ska visas i Sundsvall. Det är i och för sig roligt att den är värdefull, men för befolkningen i Sundsvall är det sorgligt att inte kunna se den. Inställningen till områden utanför Stockholm är djupt beklämmande. Samma sak gäller också en mängd fynd från Gotland, där det finns kapacitet och möjlighet att både förvara och visa de fynd som kommer från Gotland. Och så är det också med Linköpingsskatten, den skatt som visar en viktig del av vår historia. Det finns ett annat östgötskt exempel. Jag ska citera lite ur Maja Hagermans och Claes Gabrielssons bok Tusenårsresan. Det är ett kapitel som heter En försvunnen smådrottning. Tiden är 900-tal: "Hon färdades över till den andra sidan på en vagn eller släde. Dubbla par av hästar drog dödsbädden rakt upp på gravbålet och vidare in i dödsriket, in i gravhögen. De fyra hästarna verkar ha offrats till henne i en tid när varje häst var en dyrbarhet. Spår av deras betsel och vackra selbågsprydnader i brons till ekipaget fanns bland de förbrända resterna." Men - jag fortsätter med ett annat citat ur samma bok - "hennes fantasieggande skepnad är så svår att få syn på. Letar man på den plats i västra Östergötland där hennes grav hittades av en slump år 1920 finner man bara en åker. Det är allt. Inte så mycket som en skylt med en text eller en teckning. Letar man efter henne på Östergötlands länsmuseum finner man i stort sett ingenting. I en monter ligger bara en kopia av en liten silverberlock formad som ett manshuvud. Den har ingen närmare förklaring mer än fyndorten. Originalsakerna finns i Stockholm, på lite olika ställen på Statens Historiska Museum. Ett silversmycke ligger i Guldrummet, de andra ligger nedpackade i magasin. Selbågskrönen, karaffen och några andra saker ligger i en monter på ett annat våningsplan. Sådan är nu en gång den lärda världens sätt att ordna saker." För min del kan jag inte finna att detta är acceptabelt, varken ur den aspekten att man ska ha respekt för människor från olika delar av landet eller ur den aspekten att man ska ha respekt för människors vilja att lära sig saker och se sin historia. Denna tingens ordning har man på sina håll försökt att ändra på. Olika länsmuseer och andra kvalificerade museer har försökt att få låna en del av sin egen historia och har då bemötts av nedlåtande brev, nekanden, krångligheter i oändlighet och byråkratiska hinder som jag inte hade haft tid att räkna upp ens om jag hade två dygn på mig här i talarstolen. Denna tingens ordning är icke acceptabel! Jag förstår vetenskapens krav på att ha tillgång till material för sin forskning. Jag är forskare själv. Men jag förstår inte vetenskapens krav på att man rent fysiskt måste sitta på föremålen för att kunna forska. Jag förstår inte heller vetenskapens krav på att man nödvändigtvis ska sitta på dem just i Stockholm. Det finns andra ställen där man korrekt kan bevara de här föremålen under säkra former. Jag yrkar därför bifall till reservation 10 under punkt 11, som handlar om exponering av kulturskatter i regionen. Jag tycker ärligt talat att det är ett svaghetstecken att man inte har kunnat bifalla det motionsyrkandet, som handlar om att skapa en statlig strategi för att ge människor runtom i landet möjlighet att hitta sin historia på ett säkerhetsmässigt betryggande och för vetenskapen acceptabelt sätt. Detta har man helt sonika valt att rösta ned, och i stället har man gått på de argument som säger att materialet rent fysiskt ska finnas i källare i Stockholm för att det ska vara korrekt. Fru talman! Jag skulle avslutningsvis vilja ta upp en annan sak som också har berörts i debatten. Samernas kulturarv behandlas på samma sätt. Deras samlingar finns på Nordiska museet i Stockholm, och den rätta placeringen är givetvis samernas museum. Det är oerhört nedlåtande mot denna folkgrupp att dess kulturarv, t.ex. de samiska trummorna, förvaras i Stockholm. Det finns ett fantastiskt museum i Jokkmokk där detta bör visas i stället, där samerna själva kan dra nytta av de inkomster från turismen och kulturturismen som så väl behövs i deras landsända och där det kan visas i ett sammanhang med dagens verklighet som är till nytta för kunskap och utveckling. Centerpartiet har lagt fram många motioner om museer. En del av våra förslag handlar om att fler museer bör få ett nationellt uppdrag, bl.a. Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Det är ett museum där kvinnors konstnärliga skapande finner olika uttrycksformer som exempelvis samarbetsprojekt, föreläsningar, utveckling av konstpedagogiska metoder och fortbildning. I Norge och Danmark finns kvinnomuseer som har nationella uppdrag, och det är inte mer än rätt att även vi i Sverige har ett sådant. Det är viktigt inte minst ur jämställdhetssynvinkel. Vi hade i vårt partis budgetmotion avsatt pengar till ett nationellt uppdrag till Anna Nordlander-museet. En kraftfull satsning på att bevara och göra den fotografiska bilden tillgänglig behövs också, vad gäller både stillbildsfotografi och film. Filmen kommer förhoppningsvis att bevaras i det filmvårdscentrum som byggs upp i Grängesberg, även om vi har vissa farhågor för att inte all film kommer att räddas via detta centrum. Stillbilderna är det mer oroande med, och därför anser vi i Centerpartiet att det bör inrättas ett foto-SESAM. SESAM-projektet, som fanns för några år sedan, visade sig vara ett mycket lyckat projekt när det gällde att registrera museiföremål, och vi tror att ett foto-SESAM skulle kunna bli lika lyckosamt. Fru talman! Centerpartiets förslag när det gäller museer och utställningar handlar om att ge alla människor, oavsett var de bor och oavsett deras inkomst, en möjlighet att se och delta i sin egen historia. Det är anledningen till våra motioner och våra reservationer, och jag är mycket besviken och ledsen över att majoriteten inte vill ge människor samma chans som vi vill.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. I detta betänkande behandlar vi motioner som berör museer. Först vill jag säga att vi i Sverige har en oerhörd bredd på museerna. De finns runtom i vårt land, och de har en fantastisk verksamhet. Grunduppdraget som museum kan sammanfattas i att samla in föremål och vittnesbörder, att bevara och bruka vårt kulturarv, att forska för att söka nya upptäckter och förklaringar samt att förmedla sin kunskap till oss utanför museerna i form av bl.a. utställningar. När jag reser runt i vårt land möter jag många eldsjälar som gör ett fantastiskt arbete med just sitt lokala museum. Jag tycker mig möta ett allt större intresse för den lokala historien, och det ser vi bl.a. genom hembygdsmuseer och arbetslivsmuseer. Men man ska också vara ärlig och säga att det i denna uppväxt av arbetslivsmuseer och hembygdsmuseer ligger en viss kritik mot de befintliga museerna, en känsla av att just de egna behoven inte blir tagna på allvar, att det inte finns plats för just ens egen del av historien på de befintliga museerna. För några år sedan drog vi i gång ett projekt som handlade om industrisamhällets historia. Det har gett oerhört positiva reaktioner. Jag tror att de ordinarie museerna inte alltid har kunnat möta det intresse som funnits för 1900-talets historia, och därför var denna satsning viktig. I betänkandet behandlas många motioner med krav på att staten ska engagera sig i ett museum eller flera. De museer som nämns i motionerna är alla viktiga och gör redan i dag ett bra arbete. Om vi från riksdagen skulle bifalla alla dessa motioner skulle det dock innebära ganska stora kostnader för staten, och det är jag inte beredd till i det här läget. Diskussionen om statligt stöd får tas när vi behandlar budgeten till hösten. Jag vill dock framhålla att bara för att ett museum inte har statligt stöd innebär det inte att verksamheten inte spelar en viktig roll. Det kan inte vara så att ett museum måste ha statligt stöd för att få en kvalitetsstämpel. Vi har runtom i vårt land kommunala museer och ideella museer som gör ett fantastiskt arbete. Jag skulle inte vilja stå i den här kammaren och säga att bara för att de inte får kronor och ören från staten innebär det att de skulle göra ett sämre arbete kvalitativt. Det gör ett bra arbete. Det kan inte vara så att kvalitetsmärket kommer enbart med pengar från staten. I betänkandet finns det många reservationer, och jag vill här bemöta några av dem. Den första handlar om det principiella ställningstagande vi har gjort när det gäller inrättande av nya museer. Jag anser liksom reservanterna att de centrala museerna måste utvecklas. Jag är också överens med dem om att nya samlingsområden och infallsvinklar måste tillåtas växa fram. Vad jag däremot inte håller med reservanterna om är att detta kräver nya centrala museer. Jag tycker nämligen att det är viktigt att de befintliga museerna inte står still. Jag tror på möjligheten att utveckla dem. I tisdags var jag med när Svenska Museiföreningen delade ut priset till årets museum, som gick till Malmö museer. De har på ett fantastiskt sätt visat att ett museum kan arbeta på ett nytt sätt, nå nya grupper och fånga in nya insamlingsområden. Jag anser därför inte att vi ska ändra vårt principiella ställningstagande om nya museer just på grund av detta. Jag tycker också att det är viktigt att säga att om man väljer att starta nya museer på olika platser runtom i vårt land, måste grundarna vara medvetna om de kostnader som uppstår och ta ansvar för dem. I en annan reservation lyfts ABM-utredningen fram. Riksdagen beslutade förra våren att uppdra åt regeringen att tillsätta en utredning som skulle se över möjligheterna till utökat samarbete mellan ABM institutionerna. Reservanterna är oroliga att regeringen missförstått riksdagens beslut. Regeringen har lagt ut ett uppdrag på Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Riksarkivet att bl.a. kartlägga de åtgärder som hittills vidtagits då det gäller samverkan inom ABM-området. Jag ser detta som ett första steg och som en början på ett arbete och kan inte se att det finns fog för att misstänka att regeringen inte skulle följa riksdagens beslut utan jag utgår från att regeringen gör det. Den tredje fråga som jag vill lyfta fram handlar om exponeringen av kulturskatter runtom i vårt land. I motioner har frågan om möjligheterna att låna samt att deponera föremål som funnits i trakten på det lokala eller regionala museet. Det museum som är mest berört är Historiska museet eftersom många av de fornfynd som upptäckts har placerats där. Vid utskottets beredning har det kommit fram att de senaste två årens ansökningar - som uppgår till ungefär 200 - har museet avslagit enbart 3. Jag vet att det finns en spänning mellan de centrala museerna och de lokala och regionala museerna. Jag tror att detta ligger lite grann i sakens natur. Jag anser, precis som vi skriver i utskottets betänkande, att föremålen är en del av vårt gemensamma kulturarv och att det är positivt att det finns ett intresse för vår historia i hela landet. Därför är det viktigt att en generös policy tillämpas både vid utlåning och vid deponering av museiföremål. Naturligtvis ska förutsättningar finnas att garantera föremålens säkerhet. Jag vill avsluta med att säga att jag anser att museerna står inför stora utmaningar. Det handlar om att locka nya grupper av besökare, om att möta nya områden, om att utveckla utställnings och programverksamhet och om att koppla samman forskning och utställningsverksamhet i ett närmare samarbete. Jag är övertygad om att museerna kan spela en allt viktigare roll i samhället. Vi får i dag ofta höra beskrivningar i svart eller vitt av skeenden i samhället. Museerna kan som inga andra förklara det svåra att man inte ska se i svart eller vitt. Med den kunskap i historia som de har kan de på ett unikt sätt beskriva dagens utveckling.

Fru talman! Jag skulle vilja att Annika Nilsson förklarar några saker för mig. För det första: Vad menar Annika Nilsson med tillgänglighet för forskare? Vad betyder orden "tillgängligt för forskare"? För det andra: Hur ser Annika Nilsson på frasen "vårt gemensamma kulturarv"? Vilka är "vi", och vad är det som är gemensamt? Räknas alla Sveriges invånare lika mycket när man pratar om vårt gemensamma kulturarv? För det tredje vill jag få en motivering till en formulering på s. 18 i utskottsbetänkandet. Det framhålls där att en anledning till att den s.k. Linköpingsskatten inte kan lånas ut, så att man kan titta på den ens några månader om året i den bygd som den kommer ifrån och som har ett museum med tillfredsställande säkerhetsarrangemang, är att den "alltid varit utställd i den permanentea medeltidsutställningen, där den intagit en självklar och central plats". Finns det självklara och centrala utställningsplatser bara i Stockholm?
Fru talman! Jag skulle till att börja med vilja bemöta en del av det som Lena Ek lyfte fram. Jag tror att alla vi som sitter här inne, inte enbart centerpartister, anser att museerna finns till för alla i vårt land. Vi har faktiskt på olika sätt utvecklat och stött museiutvecklingen i vårt land. Det handlar om alltifrån att öka resurserna för de regionala museerna till att stödja arbetslivsmuseer och främja den ideella delen av museerna. Vad avser tillgänglighet för forskare kan jag inte säga att materialet ska vara tillgängligt enbart i Stockholm. Det är viktigt att det finns en närhet och att forskare kan veta var de kan hitta föremålen. I det sammanhanget har vi ett jätteproblem, nämligen hur magasinsutrymmena ser ut. Jag vet att man på nästan varje museum och även på Kulturdepartementet jobbar med detta. Vad gäller vårt gemensamma kulturarv tycker jag att det är väldigt tydligt att det är ett kulturarv för hela landet. Därför tycker jag att även om det finns en eller några institutioner som har ansvar för det här, ska man tillämpa en generositet med utlokalisering, deponering och lån. Jag tycker ibland att Lena Ek tar i så att hon nästan spricker när hon beskriver hur illa det står till med utlåningar. Den bild som jag har är att det har hänt väldigt mycket under de senaste två åren. Det är bara Ett exempel är Ölandsguldet, som visades på Solliden i somras. Jag vet att man då på Öland inte hade några som helst problem med Historiska museet.
Fru talman! Det kan ju möjligen bero på att det den gången var kungen som frågade. När det handlar om andra regioner och andra föremål har man jätteproblem, som t.ex. med Stigeskatten i Sundsvall. Alla gotlänningar är djupt upprörda över att de inte kan visa upp det som de vill visa från den egna historien, och östgötarna är, uppriktigt sagt, väldigt ilskna. Snart spricker de väl av ilska, för att nu använda ett sådant ordval i den här debatten. Jag tycker inte att det är särskilt snyggt. Det som jag talar om är respekt för människors vilja att ta del av sitt eget kulturarv, och den viljan respekterar jag djupt. Jag tycker också att det blir lite fånigt om man som argument för att inte exponera föremål tar upp att det är besvärligt med magasinsutrymmen just i Stockholm. Det finns ju ganska gott om sådana ute i landet. Dessutom ligger mycket av det som skulle kunna visas ute i landet skingrat och splittrat och är nästan omöjligt att ta del av. Det är precis detta som Maja Hagerman tar upp i sin bok. Det går inte att få en samlad bild av fornfyndet av prinsessan, som hon kallar det i sin vetenskapliga redovisning av hur det materialet förvaras. Det är inget föredöme. Det skulle kunna skötas mycket bättre. Mot denna bakgrund - respekt för människors vilja att ta del av sin historia, möjligheterna att visa saker ute i landet, trångheten i magasinen i Stockholm och en hel del andra argument - tycker jag att det hade varit naturligt att ta upp frågan om att utarbeta en nationell strategi för hur det här ska gå till. Jag tycker att det är uttryck för en dålig människosyn och brist på respekt för människor ute i landet att inte ens vilja diskutera en sådan strategi utan avstyrka ett sådant yrkande.
Fru talman! Jag anser att vi har respekt för människors vilja att ta del av sitt kulturarv. Jag menar att vi i kulturutskottet är ganska eniga om att det är viktigt att faktiskt utveckla kulturarvet i hela landet, och det gör vi på olika sätt. Jag har uppfattningen att det har skett mycket under de senaste åren. Jag kan hålla med om att det kanske var tungrott tidigare, men jag tycker nog att det har kommit en förändrad attityd under de senaste två åren. Jag har mött många som säger att det faktiskt är på det viset. Därför tycker jag att det är viktigt att man från Historiska museet och från andra museer har en generös attityd till deponering och utlåning. Min utgångspunkt är att den generositeten är viktig.
Fru talman! När regeringen vill inrätta nya museer beviljas statliga stöd geschwint. Men när Anna Nordlander Museum öppnar, ett av två museer i Europa som uttalat arbetar med och för kvinnliga konstnärer, ja, då ska kommunen klara sig själv: Det borde man ha insett. Från Miljöpartiets sida jublar vi över att Skellefteå har satt Sverige på Europakartan i det här avseendet, och vi kommer att rösta för den reservation som tar upp behovet av konsekvensanalys. Frågan är då om inte Annika Nilsson också tycker att det är dags att göra en konsekvensanalys.
Fru talman! När det handlar om att inrätta nya museer är det flera som har sagt att när regeringen vill inrätta nya museer är det okej. Men det är faktiskt så att det är vi här i riksdagen som fattar beslut om budgeten, och vi har alla möjligheter i världen att avslå regeringens förslag om vi skulle tycka att det är det vi vill. Jag har reagerat emot att man tycker att det bara är genom att få ett statligt bidrag som man kan få ett erkännande för kvaliteten. Jag tycker att det är viktigt att säga att allt det som görs runtom i vårt land på museisidan är fantastisk verksamhet, även om det betyder att man inte har stöd från staten. Man kan ha stöd på en massa andra sätt. När det handlar om Anna Nordlander tycker jag också att man har en väldigt bra verksamhet. Nu har vi en arbetsgrupp som tittar på genusperspektivet, och vi får se vad den kommer fram till om hur vi ska kunna stödja det kvinnliga perspektivet och genusperspektivet på museerna. Jag vill invänta den arbetsgruppens rapport.
Fru talman! På Anna Nordlander Museum jobbar man inte specifikt med genusperspektivet; man jobbar uttalat med och för kvinnliga konstnärer. Man har profilerat sig på ett speciellt område, ett område där det finns mycket kritik: det saknas konst över huvud taget på våra länsmuseer. När det gäller regeringens möjligheter att få igenom sina förslag till nya museer och att de besluten tas här i riksdagen är det ju så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit väldigt välvilligt inställda till regeringens förslag. Dock skulle jag önska att regeringen var lite mer välvillig till andra förslag än sina egna, och därför kommer vi nu att rösta för behovet av en konsekvensanalys.

Fru talman! Jag tycker att det är ett slags cirkelresonemang som förs i utskottsmajoritetens text och i vad Annika Nilsson säger. Hon säger att en garanti för att man ska få statliga pengar inte är något slags kvalitetsstämpel. Nej, vem har sagt det? Jag vet inte vilken verklighet som Annika lever i om hon tror att man kan starta och bygga upp museer ute i olika kommuner, som har andra problem. Det här är inte det första som man satsar pengar på. Man måste satsa de pengar man har kvar på skola, vård, omsorg och annat. Trots det är det några som faktiskt lyckas satsa pengar på museiverksamhet. Det handlar ju inte om att sätta en kvalitetsstämpel. Det handlar faktiskt om detta: Genom att gå in med statliga pengar markerar vi att något är av riksintresse. De museerna kan finnas i Stockholm, men de kan också finnas på andra platser. Som det just i dag ser ut hindrar vi i princip alla sådana alternativ. Det har ingenting att göra med att vi på något vis nedvärderar de insatser som görs ute på länsmuseer och framför allt lokala museer. Annika säger att detta tas med budgeten. Vilket parti vill ta ansvar för att fälla ett budgetförslag med hänvisning till att man inte vill ha ett museum - framför allt om man är kulturpolitiker? Det handlar om att man ska se alla förslag, bedöma dem lika och sedan fatta beslut om det finns anledning att tillsätta ett nytt eller inte. Det är det jag tycker att Annika missar helt i sitt resonemang.
Fru talman! Många av de motioner som har lämnats in här handlar om befintliga museer och om att starta nya museer. Jag tycker att de befintliga museer som vill ha statligt stöd har en väldigt bra verksamhet redan i dag. Där tror jag faktiskt att jag och Peter Pedersen är överens med resten av utskottet också. Men man kan inte gå därifrån till att säga att de kan utvecklas enbart genom statligt stöd. Jag tycker att det är viktigt att utveckla museisektorn, men det är inte ett ansvar bara för oss här, utan det är ett ansvar för hela museisektorn. Jag reagerade mot Peter Pedersens och andras invändningar när det handlar om vårt principiella ställningstagande. I reservationen skriver man vad gäller nya insamlingsområden att man konserverar en befintlig struktur. Jag vill se ett levande museiväsende. Jag vill se levande statliga museer. Jag vill se att de förändras. Jag vill se att de jobbar mot nya grupper och att de möter nya behov. Jag vill inte att de ska vara konserverande. Det skulle göra mig väldigt orolig om det var på det viset. Jag tycker att de statliga museer vi har ska arbeta mot just det som Peter Pedersen och en del andra tar upp, nämligen att nå nya grupper, nya insamlingsområden och annat. Det ansvaret tycker jag faktiskt att vi alla ska ge de befintliga museerna. Det är det jag har reagerat mot i Peter Pedersens reservation, dvs. att man skulle konservera den befintliga museistrukturen. Jag ser museer som en ständig rörelse och en ständig förändring.
Fru talman! Jag börjar ändå se en liten öppning här. Om man läser de principiella ställningstagandena står det också här i en av punkterna att om man uppmärksammat någonting som förbisetts ska utvecklingen i första hand ske inom befintlig museiorganisation. Ett bra exempel på det var när man hade en ganska avancerad idrottsutställning på Nordiska museet. Det var jättebra under den korta stund som den fanns. Problemet är att om man sedan säger att ett museum ska ta på sig nya arbetsuppgifter måste det antingen få nya medel eller försumma något annat område. Det är det som är problemet. Man kan inte bara säga åt museerna att utveckla hela tiden, utan man måste också tillföra en och annan krona för att nya områden ska kunna utvecklas. Annars kommer ett annat viktigt område, som man från början tillskapade museet för, att falla i träda. Kan man hitta sådana lösningar har jag ingenting emot det. Men nu hänvisar vi hela tiden till de här principerna, och det innebär faktiskt en konservering av befintlig organisation att vi alltid gynnar det som redan finns, medan det som ska växa till sig måste visa framfötterna mycket mer för att man ska kunna få status av att man ingår i ett centralt museum.
Fru talman! Jag delar Peter Pedersens uppfattning att om man ska lägga nya uppgifter på de centrala museerna så måste man också ta diskussionen om resurserna. Det gör vi i samband med budgeten och när vi fördelar de medel som är avsatta för museisektorn. Jag tycker också att det är viktigt att vi som är de centrala museernas uppdragsgivare också tar vårt ansvar, från riksdag och regering, att se på detta: Om det är så att man tillför nya uppgifter, innebär det att man ska ta bort några andra, eller är det så att man måste ha mer resurser för att jobba? Men det är ett arbete som vi får göra när vi kommer till budgeten.
Fru talman! Jag ska nöja mig med att precisera att vi som kritiserar kulturens ekonomi inte alls ser ned på folk som jobbar inom kulturen. Tvärtom: Vi vet att de gör ett fantastiskt arbete, och vi respekterar och beundrar dem. Men vi förstår inte varför man från de här människorna kräver nästan omänskligt stora insatser. När det gäller museerna bevisade Museiutredningen att det saknades oerhört mycket på hela området. Sedan kom Sesamskrivelsen som bekräftade att en försöksverksamhet - med AMS-pengar dessutom - inte har lyckats fylla alla behov. Där är vi fortfarande. Ingenting väsentligt har förändrats i kulturens ekonomi. Så vi ser inte ned på alla ansträngningar som görs i olika delar av landet. Men vi förstår inte snålheten. Vi förstår inte varför man inte satsar mycket mer från början, så att det är klart från budgeten, på detta område. Vi vet att vi stötte på mycket stort motstånd också när vi diskuterade bokmomsen. Folkpartiet var också med. Och vi ser att det finns pengar. Bokmomsen har gått ned.
Fru talman! Jag är övertygad om att både jag och Ana Maria Narti samt alla andra i den här kammaren som sysslar med kulturpolitik absolut inte ser ned på dem som jobbar med kulturen - snarare upp. Vi ser all den kraft, all den energi och all den initiativkraft som finns inom alla kultursektorer. De gör ett fantastiskt arbete. Det tror att vi är överens om. Sedan kan vi hamna i diskussioner om var nivåer ska ligga i ekonomin. Men det är en annan fråga. Frågan om museerna behöver nya resurser och annat är en fråga vi får ta när vi diskuterar budgeten. Jag tänker inte sticka under stol med att museerna står inför väldigt stora utmaningar. I det ligger en del ekonomiska problem, och en del museer behöver nya resurser. Men den diskussionen vill jag ta när vi behandlar budgeten.

Fru talman! Visionen för Museum Anna Nordlander i Skellefteå är att bli ett nordiskt museum för kvinnors konstnärliga skapande, en faktasamling och en pedagogisk resurs, ett besöksmål och en inspirationskälla på nationell och internationell nivå och en förebild för museer och andra aktörer inom konstområdet i arbetet med jämställdhetsfrågor genom att sätta kvinnliga konstnärer och deras verksamhet i fokus. Museum Anna Nordlander är en liten del i det stora, nationella konstsammanhanget. Det är också en del av Västerbottens samlade konstuttryck med etablerade aktörer som Bildmuseet, Konsthögskolan, Älvar och andra saker. Dessa regionala verksamheter utgör tillsammans en varierad växtplats som underlättar Museum Anna Nordlanders utveckling. Danmark och Norge har som nämnts här i debatten kvinnomuseer med nationella uppdrag. Det har gett ett ökat intresse för och kunskapsspridning om kvinno och genusfrågor vid andra museer. Sverige behöver ett kvinnokonstmuseum. Jag anser därför att det bör få ett nationellt stöd.

Fru talman! Jag begärde ordet när Annika Nilsson hävdade att centrala museer har en generös policy vid lån till regionala museer och länsmuseer. Då är min fråga: Är det generöst att länsmuseet på Gotland, Gotlands fornsal, i november 2000 efter långa förhandlingar fick låna Duneskatten åtta dagar? 10 000 av 58 000 gotlänningar åkte till Fornsalen dessa åtta dagar från Burgsvik och Fårösund för att se på den unika Duneskatten. Är det uttryck för en generös inställning från centrala museer?
Fru talman! Jag tänker inte gå in på enskilda fall. Det enda jag kan säga är att vi i betänkandet har tagit reda på fakta. Historiska Museet har avslagit tre ansökningar på två år av 200 ansökningar. Min uppfattning är att centrala museer ska vara generösa. Om människor ute i landet uppfattar att de inte är det beklagar jag det. Det är min utgångspunkt att de ska vara generösa i sin utlåning och sin deponering.
Fru talman! Att det bara är tre som har fått avslag säger inte ett dyft om hur många museer som har gett upp försöken att få hem sina kulturskatter. Hur många har avbrutit försöken efter ombyggnationer och annat? Jag vet att det var nära att Fornsalen hade gett upp sitt försök att få hem Duneskatten. Det fick åtta dagar i november. Det är inte generöst.

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka drivkrafterna för enskilda arbetstagare att motverka ohälsa och sjukfrånvaro. Cecilia Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att täcka det prognostiserade underskottet i sjukförsäkringen. Eftersom frågorna berör varandra har jag valt att besvara dem samtidigt. Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen ser med stor oro på utvecklingen av sjukskrivningarna. Som Margareta Cederfelt och Cecilia Magnusson känner till har ett omfattande utredningsarbete bedrivits inom Regeringskansliet under de senaste åren med anledning av den ökade sjukfrånvaron och ohälsan i arbetslivet. Resultatet visar bl.a. att ökningen av antalet sjukskrivna har flera förklaringar och att orsakssambanden är komplexa. Det finns således ingen enskild faktor som kan förklara ökningen av sjukfrånvaron utan flera förklaringsfaktorer måste kombineras. All sjukdom resulterar inte i sjukfrånvaro, men det är ofrånkomligt att ett stort antal sjukdomstillstånd i sitt akuta skede omöjliggör all form av arbete. Det är också uppenbart att en betydande del av sjukfrånvaron beror på sjukdomstillstånd som inte alls är relaterade till arbetsplatsen. De studier som gjorts visar dock på mycket starka och tydliga samband mellan arbetsplatser och grad av sjukfrånvaro. Arbetsförhållandena i vid mening påverkar den faktiska sjukfrånvaron både när det gäller att förebygga sjukfrånvaro och när det gäller att förkorta en sjukdomsperiod. Det är till följd av dessa komplexa orsakssamband som regeringen valt en strategi för ökad hälsa i arbetslivet i elva punkter som innehåller ett brett spektrum av åtgärder. Den innehåller åtgärder för att förebygga ohälsa i arbetslivet, åtgärder för att förbättra rehabiliteringen av dem som drabbas samt vissa åtgärder för förbättrad tillgänglighet till behandling inom hälso och sjukvården. Bl.a. ingår arbetsmiljö, ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare, hälsobokslut, formerna för sjukskrivningsprocessen samt förbättrad statistik och forskning. Jag delar Margareta Cederfelts uppfattning att även den enskilde har ett ansvar för att vidta åtgärder för att motverka ohälsa. Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet - den s.k. HpH-utredningen - lämnade i januari i år sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen anser bl.a. att individen har ett eget ansvar för att sköta sin hälsa och att det ytterst är den enskilde som kan se till att vara i rörelse, avstå från rökning etc. Enligt Folkhälsoinstitutet är sannolikt ökad fysisk aktivitet en av de absolut bästa metoderna som finns tillgängliga om sjukskrivningarna ska minska liksom vårdkostnaderna. Motion motverkar både stressrelaterade sjukdomar och minskar risken för att råka ut för belastningsoch förslitningsskador, som är en av de dominerande orsakerna till långvarig sjukskrivning och förtidspension. Även om vi måste fokusera insatserna på arbetsplatsen utesluter detta inte att alla åtgärder bör vidtas för att också stärka individens eget ansvar för hälsan. I detta sammanhang är det även viktigt att kunskaperna om sambanden mellan sjukskrivning, arbetsplats och alternativa åtgärder till sjukskrivning hos sjukvårdens personal och inte minst hos den behandlande läkare som först möter patienten förbättras genom en förbättrad utbildning och vidareutbildning. På Cecilia Magnussons fråga om vilka åtgärder jag avser att vidta för att täcka det prognostiserade underskottet i sjukförsäkringen vill jag informera om att den vårproposition som lämnas till riksdagen inom kort bl.a. kommer att innehålla förslag om att tillföra ytterligare medel till anslaget för sjukpenning och rehabilitering på grund av den fortsatt ökande sjukfrånvaron. Avslutningsvis vill jag meddela att regeringen planerar att i olika sammanhang återkomma med förslag med inriktning på att öka hälsan i arbetslivet bl.a. med utgångspunkt i de olika utredningsförslag som finns.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Thalén för svaret på interpellationen. Jag delar statsrådet Thaléns uppfattning i vissa delar angående sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är t.ex. för 2001 den högsta som någonsin beräknats. Varje försäkrad var under året sjuk i genomsnitt 35 dagar. Det är väldigt mycket - det är mer än en månad. Enligt de prognoser som finns för 2002 kommer sjukfrånvaron att bli ännu högre. Den fortsätter alltså att stiga. Vilka åtgärder vidtar regeringen? Statsrådet Thalén hänvisar till olika utredningar. Men ännu syns inget resultat. Var finns resultatet? Under 2001 uppgick det totala antalet sjukdagar till omkring 150 miljoner dagar. Det är mycket för ett litet land som Sverige, med en arbetsför befolkning på omkring fyra miljoner människor. I statsrådets svar sägs mycket om sambandet mellan arbete och hälsa och att arbetet har stor betydelse för hälsan. Visst förhåller det sig så - det kan jag instämma i. Men faktum kvarstår att av dygnets 24 timmar tillbringar vi ungefär 8 timmar på arbetet, och dygnet har 16 timmar till. Det innebär att arbetsplatsen inte allenarådande kan vara av betydelse för hälsan, utan det finns många fler faktorer som har betydelse. I det här sammanhanget, när vi talar om arbetsliv och hälsa, vill jag ta upp en viktig faktor, nämligen att det är känt att kvinnor har högre sjukskrivningsfrekvens än män. Kvinnor arbetar också i betydligt större omfattning än män i offentlig sektor. Det visar sig att anställda inom offentlig sektor är sjukskrivna i större omfattning än inom den privata sektorn. Därför tycker jag att det är frapperande att Lars Engqvist i torsdags gjorde ett uttalande om att ytterligare försvåra för de privata entreprenörer som finns inom hälsooch sjukvården. Varför inte i stället se till att de arbetsplatser som är bra för arbetsmiljön och för hälsan får större möjligheter att utvecklas så att de också kan vara bra för arbetstagarnas hälsa? Jag tycker att detta är en viktig aspekt som måste betonas. Statsrådet Thalén nämnde också olika förslag som regeringen har lagt. Jag undrar: Var kommer den enskilde individen in i dessa resonemang? Statsrådet nämnde att den enskilde har ett ansvar för att leva hälsosamt, motionera, inte röka osv. Men det måste finnas mycket mer för att betona och motivera för den enskilde individen att bryta den nu pågående trenden mot allt längre och mer omfattande sjukskrivningsperioder. Om sjukskrivningarna fortsätter på samma sätt som nu kommer de att vara till stor nackdel för arbetslivet, för den enskilde individen och för oss alla.
Fru talman! Artigheten kräver att man tackar för det svar som man har fått. Det är bara artigheten som gör att jag uttrycker detta tack till statsrådet. Innehållet är tyvärr inte särskilt mycket att tacka för. Det är på flera sätt allvarligt att socialförsäkringsministern inte svarar på den fråga jag har ställt. I och för sig är jag inte förvånad, för regeringen har under de senaste åren gjort som strutsen: stoppat huvudet i sanden och vägrat se verkligheten i ögonen. Sjuktalen galopperar nu och ökar dag för dag. Fler och fler blir långtidssjukskrivna. Regeringen gör ingenting. Det är t.o.m. så att kvällstidningarna har börjat uppmärksamma detta, som vi har pratat om i så många år: Den sjuka notan. 120 miljarder kronor kommer sjukskrivningarna att kosta detta år. Någonting måste väl regeringen ha gjort? Ja, men inte är det mycket - inte mycket som kan hjälpa dem som i dag går sjukskrivna och inte får någon hjälp. Utredningar har tillsatts i parti och minut, och de ligger nu staplade på Regeringskansliet och statsrådets bord. Men några åtgärder vidtas inte, i alla fall inte i rätt riktning. I stället fick vi i dag höra att regeringen skulle ge ut nya utredningsdirektiv, trots att vi vet att det inte är fler utredningar som behövs utan beslut om åtgärder. Margareta Cederfelt nämnde att i dag är varje sjukförsäkrad sjukskriven i medeltal 35 dagar. 1988 var sjukfrånvaron i genomsnitt 25 dagar per sjukförsäkrad. Då ansågs att sjukförsäkringen var i fara. Då vidtogs ett stort antal åtgärder för att minska sjukskrivningen. Men då var sjukskrivningen utbredd inom den privata sektorn, och det var männens arbetsmarknad. Numera är det offentlig sektor, och i första hand kvinnornas arbetsmarknad, som står för den arbetsrelaterade ohälsan. Det är kanske det här som gör att regeringen inte vill eller vågar handla i denna viktiga fråga. Regeringen har också i samband med höstbudgeten presenterat ett elvapunktsprogram. Jag är övertygad om att inte ens socialförsäkringsministern trodde på det när det presenterades. Vi har inte sett några positiva förändringar i sjuktalen av de här åtgärderna. Inser inte socialförsäkringsministern allvaret i situationen? Eller är det så att man inte vill vidta några åtgärder? Tyvärr blir jag mer och mer övertygad om det senare. Statsministern debatterade med Bo Lundgren för en tid sedan, och då sade han att de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna kan bli nästa mandatperiods stora fråga. Vad betyder det? Ska inte regeringen vidta några åtgärder angående sjuktalen den här mandatperioden? Det är den här mandatperioden som det är 400 000 människor sjukskrivna, och det är nu åtgärderna måste vidtas.
Fru talman! Det är alltid intressant att diskutera med Cecilia Magnusson. Jag diskuterar inte så ofta med Margareta Cederfelt, men jag hoppas att det blir en givande debatt. Cecilia Magnusson har i alla debatter vi har haft tidigare lyckats undvika att komma med sina egna lysande förslag på vilka insatser som behövs för att åstadkomma en förändring, och det har gällt oavsett vilken debatt vi har haft. I den här diskussionen tog Margareta Cederfelt upp frågan om den enskildes ansvar och hur den enskilde individen kommer in i diskussionen. Jag pekade på en rad saker som har betydelse för vad den enskilde kan göra på de övriga timmarna, vid sidan om arbetsplatsen. Jag vill stryka under - och jag delar Margareta Cederfelts uppfattning - att det naturligtvis också har stor betydelse på vilket sätt den enskilde kan påverka sin tid också under arbetstid, sin arbetsdag. En av de saker som är väldigt viktiga i de trepartssamtal vi för är på vilket sätt vi kan förändra arbetsplatsen, inte minst på den offentliga arbetsplatsen, som Margareta Cederfelt och Cecilia Magnusson hackar så på. Hur kan den enskilde arbetstagaren påverka sin arbetstid och ha inflytande över sitt arbete, för att på det viset också se till att situationen för henne själv ska bli betydligt bättre? Det är en väldigt viktig del i det elvapunktsprogram som regeringen har lagt fram och som riksdagens majoritet också har antagit. En annan viktig del när det gäller elvapunktsprogrammet är naturligtvis att man ska metodutveckla och se på vilket sätt man kan ge den bästa rehabiliteringen. OECD har granskat rehabiliteringen. Vi har själva gjort olika rapporter och utredningar som inte enbart ligger på mitt bord utan används som verktyg och kunskapsunderlag. Olika typer av universitetsutredningar och doktorsutredningar är gjorda när det gäller rehabilitering. Och vi har nu ett systematiskt påbörjat arbete om vilka metoder som är de bästa när det gäller att underlätta för människor att komma tillbaka till arbetsplatsen. I fråga om den här metodutvecklingen är det ingen tvekan om att den enskilde spelar en väldigt stor roll. Det handlar om att själv få vara med och påverka. Det är också det som är styråran i rehabiliteringsutvecklingen. Vi kan konstatera att vi har fått den bästa effekten, när det gäller rehabilitering, när människor har kunnat återrehabiliteras till sina egna arbetsplatser. Det är då man har sett de mest positiva effekterna. Och vi har mycket höga ambitioner när det gäller människors möjlighet att komma tillbaka till de egna jobben eller i varje fall till arbetsmarknaden. Eventuellt sker det via någon form av kompletterande utbildning. Det ingår också i metodutveckling. Jag ska också nämna företagshälsovården, som spelar en mycket stor roll. En viktig del i elvapunktsprogrammet handlar just om utvecklingen av arbetsmiljöarbetet och också om att certifiera t.ex. en god arbetsmiljö. En drivkraft för att det ska bli en förändring av arbetslivet är att man vet vad det är för någonting som ger ett positivt resultat - det är också en drivkraft för den enskilde individen. Jag tänker på den enskilda arbetsplatsen men också på stora organisationer, stora företag och myndigheter. Det handlar om kunskap om vad sjukfrånvaron egentligen kostar på min egen arbetsplats eller i min egen organisation. Hälsobokslut är därför ett viktigt inslag för att man i myndigheters styrelser, i företagens ledningar och på de lokala arbetsplatserna ska kunna föra in kunskapen om vad frånvaron kostar. Vad sjukersättningen ger vet vi, men det handlar också om kunskap om fler kostnader än just själva ersättningen.

Fru talman! Jag har lyssnat på statsrådet Thalén, och jag måste säga att jag fortfarande vill återvända till min fråga: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att öka den enskilde individens incitament att arbeta i stället för att vara sjukskriven? Jag nämnde tidigare om de privata alternativen inom hälso och sjukvården, som kommer att få en svårare tillvaro om regeringens förslag om hur sjukvården ska vara organiserad framöver kommer att gå igenom. De privata alternativen visar just på bättre trivsel, kortare beslutsvägar och möjlighet att påverka. Jag vet detta genom att jag själv har gjort åtskilliga studiebesök inom såväl offentlig som privat sjukvård. Statsrådet Thalén talade också om hälsobokslut för att man ska kunna visa vad sjukfrånvaron kostar. Det kanske behövs, speciellt om det tidigare förslaget om arbetsgivaransvar för 60 dagar vid sjukfrånvaro skulle dammas av igen. Då är det absolut av stort intresse att visa vad det kostar. Men samtidigt vill jag betona att den enskilde individens ansvar när det gäller att arbeta och vilja avstå från sjukskrivningar är oerhört viktigt. I det sammanhanget nämnde statsrådet att det är viktigt med rehabilitering. Ja, men rehabilitering ska ju inte behövas, eftersom sjukfrånvaron minskar. Vi blir då över huvud taget inte sjuka. Det är ju en drömsituation att vi inte blir sjuka, men genom att sjukfrånvaron minskar minskar också behovet av rehabilitering. Det är själva grundfrågan, som jag vill återvända till. Cecilia Magnusson nämnde att 1998 var sjukfrånvaron 25 dagar. 1997 inträffade en vändning. Det var då som sjukfrånvaron började öka. Sedan dess har sjukfrånvaron gått rakt uppåt, och det är nu fem år sedan. Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att bryta trenden? Ytterligare år kan ju inte läggas till de redan gångna åren, och sjukfrånvaron kan ju inte bara accelerera. Företagshälsovården nämndes också. Hur ställer sig statsrådet till att företagshälsovården ska få möjlighet att bedriva sjukvårdande insatser i en annan omfattning än vad som görs i dag? I dag är företagshälsovården till stora delar beskuren när det gäller att utföra direkta sjukvårdande insatser. Det skulle kunna vara en åtgärd - när vi talar om arbetsplatser - för att man ska kunna arbeta förebyggande. Men jag ska återigen gå tillbaka till sjukfrånvaron. Sjukskrivningsfrekvensen har också ökat. Då tänker jag på läkarnas sjukskrivningsfrekvens. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att minska läkarnas vilja att sjukskriva? Det är en fråga som har börjat debatteras på sistone, men jag har inte sett några förslag till åtgärder. Från moderat sida har vi sagt att vi gärna vill att läkarna ska ha mer utbildning i försäkringsmedicin just för att de ska kunna hantera sjukskrivningen på ett bättre sätt än vad som sker i dag och, förhoppningsvis, bidra till att öka den enskildes incitament att vara frisk.
Fru talman! Det är alltid stimulerande att debattera med statsrådet Thalén, men jag tror nog att hon har lyssnat lite dåligt vid våra debatter, eftersom jag alltid lägger mig vinn om att också presentera de förslag som regeringen kan ha nytta av. Frågan var ju vad regeringen tänker göra. I våra motioner med anledning av höstpropositionen och andra förslag som regeringen har lagt fram under åren har vi förslag om vad man ska göra för att förändra trenden och få ned antalet sjukskrivningar. Jag kan då börja med det som vi hade i höstas och som vi tror väldigt mycket på. Det handlar om att vi vill lägga 7 miljarder kronor mer än regeringen för att korta vårdköerna för att få folk till behandling. I dag står människor i vårdköer och väntar på behandling. Människor tvingas flytta från hus och hem för att få behandling på andra ställen i landet, och vi vill att man ska kunna få vård i tid. En nationell vårdgaranti är ett första förslag. Vi har ett finansierat förslag om 1 miljard extra till försäkringskassorna för att de bättre ska kunna ställa upp med rehabilitering för dem som behöver det och för att de ska kunna korta handläggningstiderna. De kan då anställa fler på kassorna för att ta tag i det här galopperande problemet. Vi har gett som förslag till statsrådet Thalén och Socialdepartementet att man ska införa en utbildning för läkare i försäkringsmedicin. Enligt både regeringens utredningar och andra utredningar har nämligen sjukskrivningarna - det handlar om hur man sjukskriver - förändrats under åren. Vi har också kostnadsbesparande åtgärder, t.ex. att man inför ännu en karensdag. Sjukförsäkringen kommer ju, statsrådet Thalén, att gå back med minst 5,8 miljarder kronor i år, och det behövs åtgärder nu. Vi har ett antal förslag, men vad har regeringen att presentera? Statsrådet Thalén säger att vårpropositionen kommer att innehålla förslag om att man ska tillföra ytterligare medel till anslaget sjukpenning och rehabilitering på grund av den ökande sjukfrånvaron. Regeringen har ju bl.a. lovat att höja taken i socialförsäkringarna. Gäller det fortfarande, eller kommer regeringen nu att säga att man inte kan göra detta, att det var en utopi redan när man lovade det och att man nu måste ta tillbaka det, eftersom Sveriges ekonomi inte kan klara av det? En annan sak är maxtaxan som infördes vid årsskiftet i de flesta kommuner i landet. Alla kommuner säger att de måste ha större kompensation för de kostnader som maxtaxan för med sig. Vad kommer att hända med kompensationen för maxtaxan? Kommer regeringen att kunna kompensera kommunerna för de extra kostnader som beslutet om maxtaxan har förorsakat? Det här är också en viktig utgiftspost som vi måste få besked om.
Fru talman! Jag tycker det som Cecilia Magnusson sade nu senast och det som Margareta Cederfelt säger är jättebra, dvs. att det finns en grund för ett bra samarbete. Men Cecilia Magnusson säger att de förslag som moderaterna har lagt i riksdagen leder till minskad sjukskrivning. Det gör de inte. Det finns ingenting i vare sig argumentationen eller analysen i deras förslag som leder till den slutsats som Cecilia På några punkter är vi helt överens. Det gäller t.ex. behovet av ökad kunskap i försäkringsmedicin. Regeringen har också tagit initiativ till det. Regeringen har inlett en diskussion och påbörjat ett arbete för att utreda hur sjukskrivning fungerar som medicinsk metod - för att beskriva det kortfattat. Margareta Cederfelt poängterade tidigare att sjukskrivningsdagarna generellt sett har ökat. Detta beror naturligtvis delvis på att det finns många nya typer av sjukdomstillstånd i dag, många fler komplexa sjukdomstillstånd som vi kanske inte hade för 20-25 år sedan. Många av dessa beror också på problem på arbetsplatsen och alltså inte på hela livssituationen. Det är inte säkert att den bästa åtgärden för dessa sjukdomstillstånd är en passiv sjukskrivning. Det kan faktiskt vara så att det är en hel del andra aktiva insatser som är bättre. Just denna analys har Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra, naturligtvis tillsammans med de berörda inom professionen. Det är viktigt att man samverkar. Just när det gäller försäkringsmedicin är vi helt överens om att kunskaperna bör öka. Den typen av insatser görs under våren. Margareta Cederfelt tar också upp företagshälsovården och menar att den ska ge mer sjukvård. Problemet är att detta inte leder till förändringar på arbetsplatsen - snarare tvärtom. Vi behöver en specialiserad och professionell företagshälsovård som ska bidra till att förändra och underlätta på arbetsplatsen, oavsett vilken bransch eller vilken organisation vi talar om. En bra professionell företagshälsovård kan medverka till en långsiktigt bra och frisk arbetsplats. Även jag reser runt och träffar olika arbetsgivare - både privata och offentliga inom välfärdssektorn och andra typer av företag. Det är ingen tvekan om att på de arbetsplatser - oavsett vem som driver dem - där företagshälsovården har en aktiv och delaktig roll är frånvarotalet lägre. Där finns också bättre möjligheter att utveckla en frisk arbetsplats. Det är en av regeringens viktigaste punkter i elvapunktsprogrammet. Jag har inte räknat upp alla, eftersom jag vet att de finns tillgängliga. Jag vet också att både Cecilia Magnusson och Margareta Cederfelt har läst dem. Det var en sak som förbluffade mig lite. Det var när Margareta Cederfelt sade att rehabilitering egentligen inte behövs. Sedan säger Cecilia Magnusson att den stora insatsen från moderaternas sida är att lägga extra pengar på just rehabilitering. Det är möjligt att ni båda kan reda ut det mellan er. Jag vill avslutningsvis, fru talman, säga att Cecilia Magnusson och jag nog återigen talar om olika saker. En sak är att minska kostnaderna i statsbudgeten. Det är en viktig uppgift för en regering och en riksdag. Det är vi överens om. Men om man inför en karensdag eller ändrar ersättningsnivåerna minskar inte sjuktalet. Det kan tvärtom öka sjuktalet. Däremot är det sant att det kan minska statsbudgetkostnaderna. När regeringen gick in i arbetet var syftet att minska sjuktalet och samtidigt klara kostnaderna statsfinansiellt, och det är det fortfarande. Det innebär att det tar lite längre tid. Det är dessvärre en sanning.
Fru talman! Först av allt: Jag har inte sagt att rehabilitering inte behövs. Däremot har jag sagt att behovet av rehabilitering blir mindre om färre individer blir sjuka och sjukfrånvaron mindre omfattande. Det måste ändå vara syftet. Kan inte statsrådet Thalén instämma i det? Sjukskrivningen innebär stora kostnader. Ekonomisk ersättning vid sjukdom kostade 108 miljarder kronor år 2001. I snitt har kostnaden för sjukskrivningar ökat med 750 miljoner kronor per månad under de senaste åren. Det är massor med pengar. Därför vidhåller både Cecilia och jag att de ökade sjukskrivningarna inte bara innebär stora ekonomiska påfrestningar för såväl samhällsekonomin som näringslivet och de enskilda individerna. Det är också ett stort mänskligt lidande. Det får vi inte heller glömma. Det är därför det är så viktigt att åtgärder sätts in för att öka de enskilda individernas motivation att faktiskt arbeta. Statsrådet Thalén nämnde nya typer av sjukdomar. Visst finns det sådana. Man jag vill samtidigt påminna om att det fortfarande är de gamla välkända sjukdomarna som står för den stora ökningen i sjukskrivningstalen. De gäller bl.a. sjukdomar i rörelseorganen. Det är de som är dominerande.
Fru talman! De åtgärder jag har föreslagit minskar sjukskrivningarna, statsrådet Thalén. I gårdagens Aftonbladet, som jag tror att statsrådet läser, berättas det om Inger från Skellefteå i Västerbotten, som har varit sjukskriven i tre och ett halvt år på grund av en pajad axel. Hon skulle få vänta på behandling i flera år till om hon bodde kvar i Västerbotten. Nu har Inger flyttat till Stockholm, och hon har efter en månad redan kommit i behandling. Hon kommer snart att vara tillbaka i arbete igen. Meningen med en nationell vårdgaranti är att människor i arbetsför ålder ska kunna komma tillbaka i arbete. Det är anledningen till att vi föreslår 7 miljarder extra för att rehabilitera människor som så behöver. Det är anledningen till att vi föreslår 1 miljard extra till försäkringskassorna, så att det finns handläggare som kan se till att människor kommer till rehabilitering. Det minskar sjukskrivningarna, och det är en av de viktigaste åtgärderna vi nu måste vidta. Jag har fler förslag, men jag har inte fått ett enda konkret förslag från statsrådet Thalén om hur sjukskrivningskostnaderna ska minska. Det är det som det rör sig om. Jag och Margareta Cederfelt har föreslagit en massa åtgärder, och vi har inte fått ett enda förslag från statsrådet. Jag skulle vara tacksam om vi kunde få det innan debatten är slut.
Fru talman! Hela den här debatten bygger på det faktum att regeringen för riksdagen har presenterat ett mycket omfattande insatsprogram för att minska ohälsan, ett brett program som innehåller förebyggande förslag. Det handlar om samtal med arbetstagare och arbetsgivare över hela den offentliga och den privata arbetsmarknaden. Samtliga arbetsgivare, samtliga löntagarorganisationer och företrädare för samhället ska diskutera på vilket sätt man dels var och en för sig, dels alla tre tillsammans ska ta ansvar för förändringar så att arbetsplatserna blir friskare och hälsosammare - för de enskilda individernas skull, men naturligtvis också för företagens skull och för samhällets skull totalt sett. Den andra insatsen, som är ett antal punkter, handlar om på vilket sätt vi gemensamt kan arbeta för detta inom ramen för socialförsäkringsadministrationen, hälso och sjukvården och socialtjänsten - och inte minst arbetsmarknadspolitiken, eftersom en stor del av insatserna för dem som är långtidssjuka och kräver rehabilitering är arbetslivsinriktade. Där pågår nu en lång rad arbeten som riktar sig dels till organisationer, dels och framför allt till de enskilda individerna i syfte att ge dem möjlighet att komma tillbaka i arbete och därmed minska sjukfrånvaron. Slutligen handlar det om insatser ur ett folkhälsoperspektiv i vidare mening, dvs. att ge förutsättningar för människor - med bättre kontroll över sina liv och med större möjligheter att påverka sitt eget liv också vid sidan av arbetsplatsen - att kunna förbättra hälsan för sig själv men också för sin familj och därmed också för samhället i övrigt. Detta är ett omfattande program, och detta kommer att ge resultat på både kort och lång sikt. Det är det som har varit utgångspunkten för hela den här diskussionen.

Fru talman! Harald Nordlund har frågat statsrådet Lena Sommestad vilka åtgärder hon avser att vidta nationellt och inom EU för att återskapa möjligheterna för att fiskerinäringen ska fungera långsiktigt, vilka åtgärder hon avser att vidta för att påskynda bildandet av marina reservat, om det finns åtgärder för utökad forskning inom fisket och marina miljöer samt om hon avser att vidta några åtgärder för att minska fiskekvoterna till en mer acceptabel nivå. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågorna. Hösten 2001 beslutade riksdagen om åtgärder för att skydda speciellt utsatta arter och hotade bestånd i den marina miljön. I samband härmed fastställde riksdagen även en tidsplan för beslutade åtgärder. Senast år 2010 ska sålunda minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 70 % av kust och skärgårdsområden med höga natur och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Vidare ska senast år 2005 ytterligare fem marina områden vara skyddade som reservat och berörda myndigheter ska ha tagit ställning till vilka övriga områden i marin miljö som behöver ett långsiktigt skydd. Den beslutade tidsplanen är noga avvägd mot bakgrund av det arbete som krävs innan ett marint reservat kan beslutas. Skyddsmotiven i marina områden varierar nämligen, varför en noggrann kartläggning av såväl naturvärden som hotbild måste genomföras före ett beslut. Jag vill i detta sammanhang påpeka att ett stort antal områden har stängts för fiske med hjälp av fiskelagstiftningen under perioder som anpassats efter fiskarternas reproduktionsmönster, bl.a. för att skydda lax och öring samt hummerfiske. Fiskeriforskning är en förutsättning för att kunna förstå fiskets påverkan på fiskbestånden. Kartläggning av olika lekbestånds utbredning och storlek är viktig, liksom kunskap om miljöns påverkan på reproduktionen. Eftersom det rör sig om en gemensam och gränsöverskridande resurs måste nationerna samarbeta i forskningsfrågorna. Vid det internationella havsforskningsrådet, ICES, pågår samarbete inom forskning om miljö och fiskeresurser. Sverige arbetar aktivt för att öka tillförlitligheten i ICES rådgivning och förtroendet för organisationen, bl.a. genom att driva förslag - tillsammans med likasinnade länder och EU-kommissionen - för att förbättra den interna proceduren, stärka kvalitetskontrollen, öka beaktandet av ekosystemaspekter och förbättra utnyttjandet av organisationens resurser. Fiskerikommissionen för Östersjön. Jag har agerat mycket kraftfullt för att inte endast minska kvoterna till en mer acceptabel nivå utan även driva igenom nuvarande återhämtnings och förvaltningsplaner för denna art. Jag kommer självfallet att fortsätta att agera på samma sätt. Regeringen har tidigare för riksdagen presenterat riktlinjerna för den svenska hållningen i samband med översynen av den gemensamma fiskeripolitiken. Riktlinjerna syftar till att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för fiskerinäringen.
Fru talman! När jag lämnade in den här interpellationen anade jag knappast att behovet av diskussion kring de här frågorna skulle vara så här stort. Att det var stort var ju anledningen till att jag skrev interpellationen, men att det var så här stort anade jag inte. Jag utgick då från att regeringen åtminstone vid den här tidpunkten skulle ha presenterat förslag till åtgärder i en proposition, förslag som vi här i riksdagen skulle ha haft att ta ställning till. De här frågorna behöver nämligen diskuteras väldigt brett. Det vi nu har att hålla oss till är egentligen de tio punkter som ministern har redovisat i en debattartikel i Göteborgs Posten. I en intervju i tidningen Fiske för Alla nämns också vissa åtgärder. Där säger ministern bl.a. att hon vill anlägga ett jämställdhetsperspektiv på fiskeripolitiken i den meningen att fisket ska kunna vara tillgängligt för både kvinnor och män och att resurserna som satsas också ska komma kvinnor till del. Det är denna artikel och denna intervju vi egentligen har att hålla oss till när vi vill ha svaret på frågan vad som kommer att göras från svensk sida. I svaret på min interpellation återger jordbruksministern riksdagens beslut om mål inom miljöpolitiken och kallar det för åtgärder, vilket inte jag gör. Riksdagen har ställt upp mål, och därefter är det viktigt att man presenterar åtgärder för att nå upp till dessa mål. Men i svaret säger ministern: "Hösten 2001 beslutade riksdagen om åtgärder för att skydda speciellt utsatta arter och hotade bestånd i den marina miljön. I samband härmed fastställde riksdagen även en tidsplan för beslutade åtgärder. Senast år 2010 ska sålunda minst 50 % -" osv. Det här är alltså mål som uttrycks på det sättet. Jag skulle, fru talman, här och nu vilja veta när riksdagen får ta ställning till åtgärder på det här området. När får vi de tio punkterna oss förelagda? I min interpellation har jag i stort sett bara uppehållit mig vid situationen för torsken. Nu är ju inte detta ett problem enbart när det gäller torsk, utan det gäller även andra arter, inte minst strömmingen. Där rekommenderade Internationella havsforskningsrådet i sin senaste analys att fångsterna skulle vara mindre än 166 000 ton år 2001. Den internationella fiskerikommissionen för Östersjön beslutade om en fångstkvot på 372 000 ton. Dessa problem, som nu är på väg att bli jätteproblem för näringen, är alltså också miljöproblem. När får vi förslagen till åtgärder? När kommer propositionen?
Fru talman! Jag välkomnar den här debatten. Vi har agerat från departementets sida under en längre tid, inte bara under de senaste månaderna. Varje år inför förhandlingarna i Warszawa sammanträder arbetsgrupper som har politisk instruktion, och i september när själva förhandlingen börjar finns det förstås också en politisk instruktion. Det senaste året har den instruktionen varit att vi i första hand ska se till att stoppa torskfisket i enlighet med de förslag som har kommit från ICES. Tyvärr har vi varit ensamma. Vi har varit det enda av nio länder som haft den hållningen. I stället har vi försökt att se efter om vi på något annat sätt kan försöka förbättra situationen, om jag nu talar om Östersjön. Jag ska återkomma till vad vi har gjort där. Harald Nordlund frågar när riksdagen får diskutera detta. Ja, detta är ju en debatt. Sedan undrar jag om det har undgått Harald Nordlund att jag har lämnat en skrivelse till riksdagen. Det går bra att motionera med anledning av den, och jag hoppas att vi också kan ha en debatt med utgångspunkt i den skrivelsen. Den handlar om hur vi ska förändra den gemensamma fiskeripolitiken, vilken position Sverige ska ha när vi nu, och det är vi i början av, ska förändra den gemensamma EU-fiskeripolitiken. Det här är inte någon svensk fråga. Det är ingen nationell fråga, utan det är en EU-fråga. Det gör det hela mer komplicerat å ena sidan. Å andra sidan vet vi att fisket och fiskarna inte är en svensk tillgång eller en svensk resurs utan den förvaltar vi tillsammans med de andra länderna. Vi har således tillfälle att diskutera den linjen där. Varför kom det då ingen proposition? Därför att jag menar att vi måste anlägga en helhetssyn för att trygga ett bra fiske. Det finns annat fiske än det kustnära. Det finns fritidsfiske, det finns insjöfiske osv. Alla måste vara med och ta sitt ansvar. Låt mig ge en siffra som kanske belyser detta tydligt. Enligt uppgifter från vårt fiskeriverk tar det kustnära småskaliga fisket och insjöfisket tillsammans ca 15 000 ton fisk. Fritidsfisket tar omkring 60 000 ton fisk, dvs. fyra gånger mer. Då tycker jag att det är rimligt att man inte enbart tittar på det kustnära fisket och insjöfisket utan att man också tar med det andra som tar upp så mycket mer och som därmed naturligtvis påverkar bestånden. Det är därför som jag har skjutit på propositionen, för att få med också fritidsfisket. De tio punkterna är punkter som jag valde att inte lägga in i den proposition som ska komma senare. Det är sådant som kan göras redan nu. Det var alltså av omsorg om bestånden och av omsorg om fisket som jag deklarerade att vi nu gör de här sakerna. Propositionen kommer senare i höst. Den propositionen kommer att innehålla ytterligare förslag. Framför allt kommer den att vara en viljeinriktningsproposition, där det kustnära fisket också får ett regionalpolitiskt perspektiv. Det har vi nämligen inte varit så tydliga med tidigare. Det är förklaringen till att propositionen skjuts upp. Jag tycker att den förklaringen håller om man är angelägen om att bevara bestånden.
Fru talman! Jag känner till den skrivelse som handlar om samarbete på EU-nivå kring de här frågorna. Vi kommer självklart att agera i det sammanhanget. Det som skapade den här oron, inte bara hos mig utan hos många andra, var ju att vi väntade på en proposition som skulle handla om det kustnära fisket och innehålla förslag till konkreta åtgärder, och så dras den i sista stund tillbaka. Då väcks naturligtvis en mängd olika frågor: Varför gör den det? Tar man inte från regeringens sida hårdare på de här problemen? Vi är dock överens om att vi på EU-nivå måste fortsätta att agera kraftfullt och att de här problemen inte är specifikt svenska. Men vi kan göra åtskilligt från svensk sida. Utöver de fyra punkter som jag har tagit del av i debattartikeln i Göteborgs-Posten vill jag ändå här och nu diskutera ytterligare punkter. Jag vill för det första fråga: Kommer man senare från regeringens sida att ta upp förslag om och vara tydligare när det gäller begränsningar för och stopp av fiske av vissa arter? Kommer den typen av frågor att tas upp? Hur är det för det andra med kontrollen? Hur ska en utökad kontroll skötas? På vilket sätt kommer regeringen att ta upp den frågan? De marina reservaten är för det tredje en viktig del i åtgärdskedjan. De nämndes inte vad jag minns i debattartikeln, dock har ministern berört dem i interpellationssvaret. För det fjärde vill jag peka på föroreningarna, alltså urlakningen ut i Östersjön, som är en orsak till de problem som vi här har att diskutera. De problemen nämns inte i svaret. Det tycker jag är synd, därför att det är problem som man måste ta itu med i det här sammanhanget. För det femte vill jag beröra någonting som jag undrar om regeringen överväger att ta upp senare, nämligen om vi rentav behöver en haverikommission när det gäller Östersjön. Vilka kommentarer har jordbruksministern till den frågan?
Fru talman! Jag har förklarat varför det inte kommer någon proposition. Jag har också försökt att beskriva att det går fortare på det här sättet. Om dessa tio punkter skulle ha kommit i form av en proposition hade vi förvisso fått diskutera dem här i riksdagen, men då hade det fördröjt själva agerandet. Nu har Fiskeriverket redan börjat vidta de åtgärder som jag beskrev i mina punkter i tidningsartikeln. Därutöver finns det ett antal saker att göra tillsammans med fritidsfisket, om man får in det där. Det är det som jag vill göra lite senare. Men det går fortare att göra på det sätt som jag nu har gjort. Vi kommer att agera precis som vi har gjort tidigare. Vi har redan försökt att förmå andra länder till ett fiskestopp, inte minst öster om Bornholm. Men det finns inget stöd för det i något annat land. Då försöker vi titta närmare på om vi kan göra någonting annat. Och vi har på svenskt initiativ fått till stånd en förvaltningsplan för torsk i Östersjön. Jag tror att den går att utveckla ytterligare. Det handlar om trålstorlek. Det handlar om mer selektivitet. Det handlar om storleken på fisken. Vi har ännu inte lyckats få ett godtagbart minimimått på fisken därför att det inte är något annat land som vill ha det. Vi måste ju vara överens, och det tycker jag också är intressant att få säga, därför att ordningen är sådan att blir man inte överens i fiskerikommissionen blir det fritt fiske. Det såg vi när det gällde sill. Några länder kunde inte godta den 30-procentiga nedskärning som hade föreslagits och därmed blir det fritt fiske. Då fiskar man så mycket man vill. Det är också av det skälet som det är så viktigt att länderna kommer överens och att vi är noga med att sköta de internationella förhandlingarna. Det vore väl förskräckligt om vi inte skulle bli överens om torsken och det därmed skulle bli fritt fiske på torsk. Det tror jag inte att Harald Nordlund vill. Jag hoppas i alla fall det. När det gäller kontrollen finns det i skrivelsen beskrivet hur vi tänker. Marina miljöer har jag sagt något om här. Men det ligger i miljömålspropositionen, och det är Miljödepartementets ansvar. Samma sak gäller när vi talar om föroreningar. Det är klart att föroreningarna ska begränsas. Vi har också på olika sätt försökt att stötta andra länder runt Östersjön på ett sådant sätt att de ska kunna göra det. När det sedan gäller frågan om haverikommission, som jag också har sett några uttala sig om i medierna, vill jag säga att det knappast är lämpligt med en nationell haverikommission i internationella sammanhang. Vi styr inte ensamma över frågan. Jag menar att det är bättre att på olika sätt försöka pressa och hitta allierade för att på så vis bli så många som möjligt. Tyskland verkar nu vara mer inne på den svenska linjen. Vi ska försöka förmå Danmark att komma med också. Det är inte lätt. De har varit oerhört avvisande. På det här sättet kan man kanske också få igenom någonting som de andra kan ställa upp på. Men, återigen, om vi inte blir överens när det gäller Östersjön blir det "hela havet stormar", och det tror jag inte är bra.
Fru talman! Självklart är det inte bra. Det vore en katastrof om man skulle släppa torskfisket fritt nu. Det gäller även fiske av andra arter. Men det finns ingenting som hindrar att vi går före. Vi för denna debatt gång på gång i Sveriges riksdag i miljöfrågor över huvud taget, kanske mera sällan när det gäller fiskefrågor: Varför skulle vi gå före? Det är klart att vi ska gå före och visa vägen! Kan inte jordbruksministern tänka sig ett nationellt fiskestopp - att vi går före när det gäller stopp för fiske av torsk? Jag vet vilken reaktionen blir från näringen. Men går det inte att föra en diskussion? Det är inte bara miljön som är utsatt utan även fiskerinäringen. Om vi inte får stopp på fisket nu torde det få större följder för näringen än ett omedelbart nationellt fiskestopp. För man inte den typen av resonemang? Det borde man göra. Det här är i högsta grad miljöfrågor. Jordbruksministern har svarat på den interpellation som jag har ställt till miljöministern. Jag vet att fiskefrågorna ligger hos jordbruksministern. Är det kanske dags att göra en omfördelning och betrakta frågorna som hemmahörande i Miljödepartementet? Vi kanske skulle nå större resultat i dessa viktiga miljöfrågor om ansvarsfördelningen var en annan. Det är en fundering som jag vill rikta till jordbruksministern.
Fru talman! Den sista funderingen är jag inte människa att svara på. Den bör lämpligen riktas till statsministern som har att fördela arbetet inom regeringen. Jag kan dock säga att vi är en regering. Vi står alltid bakom frågor och svar och förhandlingspositioner. Vi är fullständigt överens i regeringen om hur vi ska hantera denna fråga. Jag vänder mig mot ett ensidigt svenskt stopp för torskfiske. Den svenska kvoten i Östersjön är 20 %. Vad händer år 2 om vi skulle avstå från vår kvot? Det är klart att de andra länderna försöker få del av den svenska kvoten. Det är ju en kvot för hela Östersjön. Det skulle vara ganska meningslöst. Dessutom ställer vi oss utanför. Vi skulle t.ex. inte kunna medverka i arbetet med förvaltningsplanen för Östersjön. Vi skulle avhända oss vårt inflytande. Om vi inte kan samarbeta, om vi inte accepterar det som kommer fram blir det fritt fiske. Det är vad som hände med sillen. Det blev ett oacceptabelt resultat. Det internationella samarbetet är viktigt, eftersom fiskebestånden rör sig över de nationella gränserna. Då kan vi inte ta egna beslut. Vi måste samarbeta. Det är därför jag vänder mig mot ett ensidigt svenskt fiskestopp. Det är ingenting som jag har diskuterat med näringen utan det är ett politiskt ställningstagande. Jag ser vilka konsekvenser det får för bestånden. Det är inget bra beslut. Det kan låta fint. Det kan se bra ut i medierna och ge stora rubriker. Men i verkligheten skulle det t.o.m. kunna få totalt motsatt effekt. Det vill jag inte medverka till. Vi har lyckats när det gäller en förvaltningsplan för laxen. Jag tror att vi kommer att lyckas också när det gäller torsken.

Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska skatterna på arbete och öka skatterna på miljöbelastande utsläpp, mätt som andel av BNP. Stefan Attefalls fråga tar sin utgångspunkt i en sammanställning av SCB:s Miljöräkenskaper över utvecklingen av miljöskatterna respektive skatterna på arbete mellan 1993 och 2000. Den visar att miljöskatterna som andel av BNP minskade med 8 % mellan 1993 och 2000 samtidigt som skatterna på arbete ökade med 13 %. Detta, menar Attefall, visar att regeringens uttalanden om grön skatteväxling och en ökad miljörelatering av skattesystemet saknar verklighetsgrund. Jag vill inledningsvis framhålla att det primära syftet med den gröna skatteväxlingen inte är att förändra de olika skatternas andel av BNP. Det främsta syftet är i stället att minska skadliga miljöutsläpp genom att öka miljörelateringen av skattesystemet. Genom att öka skatteuttaget per utsläppsenhet bidrar skatteväxlingen till att priserna bättre återspeglar produkternas verkliga kostnader. Med hjälp av intäkterna från höjda miljöskatter ger skatteväxlingen också möjligheter att sänka skatterna på arbete. Lägre skatter på arbete stimulerar till ökat arbetsutbud och högre sysselsättning. En skatteväxling behöver emellertid inte medföra att de totala intäkterna från miljörelaterade skatter ökar eller att de totala intäkterna från skatter på arbete minskar. Redan inom ramen för 1990-91 års skattereform genomförde vi i Sverige, som ett av de första länderna i världen, en grön skatteväxling - även om begreppet "grön skatteväxling" inte användes då. Det skedde genom att miljöprofilen i den indirekta beskattningen förstärktes samtidigt som skatten på arbete sänktes. Utvärderingar som genomförts av bl.a. Skatteväxlingskommittén och Naturvårdsverket visar att dessa förändringar också har haft en styrande effekt på utsläppen och energianvändningen. Medan miljörelaterade skattesatser och skatteintäkter har ökat har energianvändningen liksom även koldioxidutsläppen legat på en mer eller mindre konstant nivå. Energieffektiviteten, dvs. den totala energianvändningen i relation till BNP, har förbättrats avsevärt. Regeringen anser därför att ytterligare skatteväxlingsåtgärder bör utgöra en central del också i det framtida arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling. Inför en fortsatt grön skatteväxling måste emellertid en rad förhållanden beaktas. Höjda energiskatter på hushållen tenderar att relativt sett särskilt belasta lågoch medelinkomsttagare. Vidare kan höjda energiskatter få negativa regionala effekter. I en liten öppen ekonomi som den svenska är det också nödvändigt att beakta situationen för konkurrensutsatta sektorer. Väsentligt är också att basen för de miljörelaterade skatterna är väsentligt mindre än baserna för skatter på arbete. En grön skatteväxling bör därför genomföras stegvis och varsamt. Mot denna bakgrund presenterade regeringen i på totalt ca 30 miljarder kronor. Redan under år 2000 miljarder kronor. Under åren 2001 och 2002 har den gröna skatteväxlingen omfattat ytterligare åtgärder på totalt 5,3 miljarder kronor.

Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Vi kristdemokrater tror att det är mycket positivt att öka miljörelateringen av skattesystemet. Vi behöver använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det ska helt enkelt vara dyrare med miljöbelastande utsläpp. Vi tror också att det är oerhört viktigt att sänka skatten på arbete. I vissa lägen kan en ökad miljörelatering av skattesystemet innebära att man får fram resurser för att sänka skatten på arbete. I ett statsfinansiellt svårt läge kan det vara en intressant lösning. I en högkonjunktur med bättre ekonomi och större möjligheter ska vi lägga energin på att sänka skatten på framför allt arbete. Det gäller särskilt när det är trögt på EU-nivå att få med andra länder på högre skatter på exempelvis koldioxidutsläpp. Vi ska vrida om skattesystemet till ett lägre skattetryck och en högre andel av skatter på miljöbelastande utsläpp och mindre andel på arbete. Det är den kristdemokratiska strategin i skattepolitiken och i miljöpolitiken. Tittar man på vad SCB har räknat fram i sina miljöräkenskaper ser vi att utvecklingen går åt det motsatta håller. Skatterna på arbete som andel av BNP stiger kraftigt medan skatterna på miljöbelastande utsläpp sjunker som andel av BNP. Vi vet att det beror på en rad olika saker. Många medvetna riksdagsbeslut av den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten har orsakat de höjda skatterna på arbete. Men det beror också på försummelser, indirekta beslut och vad som sker i kommunsektorn, där t.ex. kommunalskatterna har stigit. Det svar vi får från finansministern är ganska intetsägande. Vad är orsaken till att miljöskatterna har sjunkit som andel av BNP? Beror det på att energiförbrukningen har sjunkit? Nej, den har t.o.m. varit stigande i Sverige under tidsperioden 1993-2000. Beror det på att vi har sjunkande koldioxidutsläpp? Nej, de har legat ganska stabilt under perioden. Vad är orsaken till den högre skatten på arbete? Det beror självklart på ökad sysselsättning. Vi har haft en högkonjunktur, även om vår sysselsättningsökning har varit lägre än den i de andra EU-länderna har sysselsättningen ökat också i Sverige. Men det förklarar bara mindre än hälften av ökningen enligt Det beror i stället på en rad andra faktorer. Jag nämnde höjda kommunalskatter. Vi har höjt egenavgifterna på arbete. Vi har reducerat grundavdraget och avindexerat det. Vi har inte följt skattereformens tankar om att bara en viss andel ska vara ovanför brytpunkten. Tvärtom har fler flyttats upp över brytpunkten. Värnskatt har införts, allmänna löneavgifterna höjts, etc. Man kan av dessa siffror se att regeringen saknar strategi och förmåga att göra just det som är tanken med skatteväxlingen man pratar högt och brett om. Frågan är varför Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan ställa upp på en sådan politik. Min fråga till finansministern är: Är finansministern nöjd med den utveckling som SCB:s siffror visar? Är det en utveckling som finansministern bejakar? Eller är finansministern bekymrad över att skatterna på arbete stiger medan skatterna på miljöbelastande utsläpp sjunker som andel av BNP?
Fru talman! Jag kan konstatera att vi redan på 60 talet pekade på möjligheterna att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Vi ville då och vill fortfarande skapa ett samhälle där den enskilda medborgaren själv får besluta om det inte skadar helheten. Det är vad som ligger i botten. Det är utifrån en sådan strävan som vi i dag föreslår miljöskatter, skatteväxling och överlåtbara utsläppsrätter. Det motarbetades från andra partier i årtionden. Men nu finns ett betydligt bredare stöd. Det är bra att vi nu har fått en utvärdering av hur det har fungerat. Jag instämmer i en del i svaret på Attefalls interpellation. Det gäller resonemanget kring att det viktiga inte är hur man förändrar andelen av BNP. Kvar står dock att rapporten visar att vi ser väldigt lite av grundtanken med en skatteväxling. När vi lägger en miljöskatt på någonting är meningen att vi ska sänka löneskatter i motsvarande grad. Vi ser inte särskilt tydliga tecken på det. När kommer åtgärder så att vi kan se att regeringen menar allvar med grön skatteväxling? För att titta bakåt ytterligare kan jag konstatera att den tid under vilken det skedde mest i detta avseende var tiden för överenskommelsen mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Jag tror att det var 1990 1991. Då togs tydliga steg. Men därefter har egentligen ingenting hänt. När får vi se att de ambitionerna finns hos regeringen, eller är det så att man inte vill beträda den väg som heter grön skatteväxling?
Fru talman! Finansministern lämnar en rad frågor obesvarade i sitt svar. Det gäller närmast tanken med en grön skatteväxling. Det låter som att man verkligen skulle få en sänkt skatt på arbete som har någon verklig betydelse för arbetsutbudet. Regeringen leder lite grann medborgarna fel här. Skatten på arbete är så oerhört stor i Sverige. Vi vet t.ex. att hushållen betalar inkomstskatter på omkring 700 miljarder, om man räknar med socialavgifterna och skatt på arbete. Energiskatterna ger omkring 60 miljarder. Det är väldigt lätt att ordet leder tanken fel, dvs att man skulle kunna växla över en stor del av arbetsbeskattningen till miljöskatter. Det är inte möjligt. En annan orsak till att detta inte är möjligt är att EU nu sätter stopp för de undantag som Sverige har för den energikrävande industrin. Vi har mycket hög skattebelastning på energi i Sverige. För att vår konkurrensutsatta industri ska klara sig, precis som finansministern pekar på i sitt svar, måste man beakta att vi lever i en konkurrensutsatt värld. Vi har därför undantag. Men det är inte tillåtet längre, eftersom EU betraktar det som statsstöd. Jag menar att det kommer att sätta stopp för att vi kommer att kunna fortsätta att höja energiskatterna i Sverige, om vår industri ska klara sig. Det är den ena delen. Den andra delen är att det är låginkomsttagarna och medelinkomsttagarna, som finansministern säger, som i stor utsträckning betalar de höjda energiskatterna. Eftersom socialdemokraterna envisas med att ha ett högt skattetryck kommer vi i fortsättningen också att behöva belasta låg och medelinkomsttagare med höga skatter. Om de dessutom ska belastas med höga energiskatter är det inte i linje med vad regeringen säger sig vilja göra. Jag får över huvud taget inte finansministerns svar att gå ihop. Man vill skydda låginkomsttagarna, men det går inte. Man vill skydda den konkurrensutsatta industrin, men det går ju inte heller. På vilket sätt ska vi kunna fortsätta att ha denna gröna skatteväxling?
Fru talman! Det är intressant att företrädare för tre borgerliga partier deltar i diskussionen. Företrädaren för Moderata samlingspartiet tycker uppenbarligen att det gjorts för mycket med den gröna skatteväxlingen medan Kristdemokraternas företrädare vill göra mer och Folkpartiets företrädare helt riktigt påpekar att det gjordes en väldigt stor grön skatteväxling 1990 1991 i samband med den stora skattereformen. Jag ska strax återkomma till den. Men det är tre väldigt skilda infallsvinklar från tre olika borgerliga partier i samma fråga. Nu har Stefan Attefall valt några årtal som medvetet ger honom möjlighet till en fråga. Han har först och främst avstått från att redovisa det som hände före 1993. Det var precis som Harald Nordlund påpekade. Miljöskatterna höjdes med 18 miljarder kronor i samband med den stora skattereformen samtidigt som skatten på arbete sänktes med 71 miljarder kronor. Om det hade räknats in i statistiken hade det naturligtvis varit ett helt annat utfall. Sedan har Stefan Attefall också avstått från att redovisa vad som har hänt efter år 2000. Vi har dels haft två år där vi under mätperioden har fått in den gröna skatteväxling som jag redovisade i mitt svar på lite drygt 5 miljarder kronor, dels har vi sänkt skatten på arbete under de två senaste åren med åtskilliga tiotals miljarder kronor. Om det tagits med hade det naturligtvis också gett ett annat resultat. Man ska vara medveten om att det den socialdemokratiska regeringen har fått ägna en stor del av 90 talet åt, efter det att den tillträdde år 1994, är att försöka få bort den arbetslöshet som skapades av den borgerliga regeringen i början på 90-talet. När vi har ökat sysselsättningen och minskat arbetslösheten har det naturligtvis i sin tur lett till ökade skatteintäkter på bl.a. arbete, eftersom fler människor har fått arbete. Jag inte är någon negativ konsekvens om fler människor kan få jobb och vi därmed kan få in skatteintäkter, även om det är skatteintäkter på arbete. Det gäller att skilja lite i statistiken på hur intäkterna infaller. Regeringen har ett mål tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som lades fram för ett par år sedan om att ha en skatteväxling på 30 miljarder kronor från 2001 till 2010. Vi har hittills klarat ungefär 7 av de här 30 miljarder kronorna, och vi är naturligtvis beredda att gå vidare. Bara under förra året omfattade den gröna skatteväxlingen drygt 3 miljarder kronor. Vi höjde koldioxidskatten, dieselskatten och elskatten. Intäkterna användes för att finansiera en sänkning av arbetsgivaravgiften samt en höjning av grundavdraget med öre per kilowattimme från den 1 januari i år. Samtidigt höjdes koldioxidskatten med 15 %. Bensin, diesel och industri är undantagna från skattehöjningen, men vi höjde också avfallsskatten med 15 %. Intäkterna kunde användas bl.a. för att finansiera en höjning av grundavdragen i inkomstskatten med 900 kr. Därtill kommer de två steg när det gäller kompensationen av egenavgifterna som har tagits både förra året och i år. Det gör att vi naturligtvis får helt andra resultat om man ser till en lite längre period än den snävt avgränsade som Attefall har valt här. Till sist kan jag bara konstatera att det är bra om Attefall vill heja på den gröna skatteväxlingen. Motfrågan blir: Vilka skatter kan Attefall och hans parti tänka sig att höja? Är det skatten på bensin, skatten på diesel, skatten på olja, skatten på el eller skatten på kärnkraft? Hur pass framgångsrik tror Stefan Attefall att han kan vara i samarbetet med Moderata samlingspartiet när det gäller att höja den här typen av skatter?
Fru talman! Nu börjar man känna igen finansministern. Först kommer ett intetsägande svar, och sedan börjar han prata om 1991-1993 - helt ovetande om vad samtliga ekonomer som begriper någonting pekar på när det gäller vad som har hänt under 80 talet som orsaken till de stora problemen i början av 90-talet. Tittar finansministern på sina egna kurvor så kan han se att utvecklingen började vända nedåt 1990. Då brast svensk ekonomi och föll samman, och sedan var det en utförsbacke under några år till dess att vi vände den. Sedan förstördes den under ytterligare några år av den socialdemokratiska regeringen. Men den debatten behöver vi inte föra nu. Jag har valt de siffror som SCB har presenterat. Det är mycket enkelt. SCB har kommit med nya uppgifter. Mellan 1993 och 2000 visar SCB att den s.k. gröna skatteväxlingen inte fungerar och inte stämmer. Jag har inte valt några siffror - jag har läst de senaste siffrorna som kommer från SCB. Jag ser tacksamt fram emot nästa uppdaterade statistik från SCB för att se om det som finansministern påstår stämmer. Jag kan ta ett exempel. Finansministern påstår att han har sänkt skatten på arbete genom att sänka egenavgifterna. Men det är ju bara en delkompensering för alla de skattehöjningar som finansministern eller hans företrädare har genomfört sedan Socialdemokraterna tog över makten! Det är det som är själva poängen; Socialdemokraterna har egentligen inte varit intresserade av att försöka trycka ned skatten på arbete och delvis använda höjda energi och miljöskatter för att finansiera detta. Socialdemokratin har alltid varit intresserad av att höja skatter. Jag satt själv med i Skatteväxlingskommittén, jag var själv med och skrev slutsatserna från den och jag står bakom de slutsatserna. Under vårt arbete, under de två år som vi satt och jobbade, höjde Socialdemokraterna energiskatterna med 10 miljarder kronor ungefär. Direktiven skrevs, utredningen började jobba och skulle komma med slutsatser som sedan ska ligga till grund för riksdagens beslut. Under tiden höjer man energiskatterna med 10 miljarder kronor! Så mycket seriositet var det bakom tankarna på att använda en ökad miljörelatering av skattesystemet till att sänka skatten på arbete. Min poäng är denna: Om jag står i det läge som jag gör i dag så ska vi satsa energin på att sänka skatten på arbete. Vi ska vrida relativpriserna i ekonomin så att det blir billigare med mänsklig arbetskraft och dyrare med miljöbelastande utsläpp. Det är en viktig poäng. Jag ska i första hand prioritera att sänka skatten på arbete. Men vi kan också se var vi kan behöva justera skatterna på energi och på miljöbelastande utsläpp. Här är det också mycket avgörande vad som händer på EU-området. Vi kristdemokrater har sagt att vi behöver ha majoritetsbeslut inom EU för just exempelvis en koldioxidskatt. Detta motsätter sig Bosse Socialdemokraterna vägen till att ytterligare öka miljörelateringen av skattesystemet i Sverige. Vi har ju självfallet en konkurrenssituation att ta hänsyn till - där har Catharina Hagen rätt. Men om vi inte får också EU-länderna att trycka mer på koldioxidutsläppen i ett skattesystem så kan inte Sverige gå hur långt fram som helst. Så enkelt är det hela. Min fråga till finansministern var om han är nöjd med utvecklingen. Svaret var tydligen: Ja, jag är nöjd med utvecklingen. Sedan nämner han några delkompenseringar, som ju genomförs på grund av tidigare skattehöjningar. Frågan är om det är bra att kommunalskatterna har stigit under de här åren, att egenavgifterna har ökat, att grundavdraget har försämrats, att man inte lever upp till skattereformen när det gäller vilka som ska vara under och över brytpunkten, att värnskatt har införts och att de allmänna löneavgifterna har stigit. Därmed ökar ju belastningen på arbete, medan den relativt sett minskar på miljöbelastande utsläpp. Den utvecklingen tycker inte jag om. Jag hoppas att Socialdemokraternas sista - får jag hoppas - tid vid makten används till en vettigare skattepolitik än hittills.
Fru talman! Jag är liksom Attefall orolig över att finansministern förklarar sig vara nöjd med det som skett hittills. Jag är också orolig över att det inte tycks finnas en ambition att gå vidare eller ta nya krafttag när det gäller detta. Fru talman! Jag tvingas i stället konstatera att det skedde saker 1990-91. Det gjorde det 1995-1996 också, och det torde bero på Sveriges medlemskap i EU. Då blir min slutsats denna: 1990-1991 var Folkpartiet med. 1995-1996 kom EU-medlemskapet. Stärk Folkpartiet och stärk EU så kommer vi vidare!
Fru talman! Jag vill upprepa en fråga till finansministern: Vilket besked har finansministern att ge de svenska företag som i dag lever på att de har ett undantag från den höga svenska energibeskattningen? EU har ju krävt att vi ska sluta med dessa undantag, och dessa företag lever i en osäkerhet. Vilket besked har alltså finansministern att lämna dessa stora svenska företag?
Fru talman! Om det finns ett ämne som heter selektiv läsning av statistik så tror jag att Stefan Attefall har goda utsikter att lyckas i det. Jag påpekade att om man väljer ett bredare perspektiv och också tar in det som hände i början på 90 talet och det som har hänt de två senaste åren så får man naturligtvis helt andra resultat. Då ser man mycket tydligt avtryck i grön skatteväxling för en längre period. Det försöker Stefan Attefall nu att bortse ifrån. Jag är självfallet beredd att gå vidare på det sätt som den mycket ambitiösa plan som vi har att fram till 2010 fortsätta den gröna skatteväxlingen upp till 30 miljarder kronor innebär. Om inte annat är detta uttryck för en mycket hög ambition, som jag inte har sett vare sig hos Folkpartiet eller Kristdemokraterna. Jag ställde en enda fråga till Stefan Attefall, och han har en chans att försöka besvara den nu eftersom han smet från det förra gången. Om Kristdemokraterna nu vill höja skatten på bensin, diesel, olja, el och kärnkraft - på vilket sätt tror Stefan Attefall att man kommer att få ett stöd av Moderata samlingspartiet och dess företrädare för den typen av skattehöjningar? När vi införde koldioxidskatten 1991 uppgick den till 25 öre per kilo koldioxid. Sedan har vi höjt den i olika omgångar, och i dag omfattar den 63 öre per kilo. Det innebär att intäkterna från miljöskatterna har ökat med 30 % sedan regeringsskiftet 1994. Bara intäkterna från koldioxidskatten har ökat med 76 % Jag är mycket väl medveten om att den socialdemokratiska regeringen för att rensa upp efter regeringen Bildt 1994 och framåt var tvungen att ta till en rad skattehöjningar för att få balans i statens ekonomi. Det är något historieförfalskande när Attefall säger att han var med om att försöka rensa upp i budgetträsket och budgetarbetet. Det var ju hans parti som faktiskt åstadkom de stora budgetunderskotten och som har tvingat den socialdemokratiska regeringen att ägna år efter år åt att äntligen försöka få landets ekonomi på fötter. Det är också viktigt att se att bara intäkterna från energiskatten ökade med 19 % från 1994 fram till 2000. Samtidigt har vi haft en energianvändning som mer eller mindre har varit konstant under denna tid. Detta har skett samtidigt som vi över tiden har haft en successiv energieffektivisering. Bara i relation till bruttonationalprodukten kan man säga att det har skett en förbättring med bortåt 14 % under andra halvan av 1990-talet. Jag tror att man sammantaget kan se att dessa insatser har gjorts för att både öka de miljörelaterade skatterna och bidra till de kraftiga skattesänkningar som har skett under senare tid. Man kan ju bara se på den reform som nu till tre fjärdedelar har genomförts när det gäller att minska skatten på de s.k. egenavgifterna och kompensera för dem. Det har inneburit att vi har minskat skatten på arbete med drygt 30 miljarder kronor under de senaste åren. Vi hoppas naturligtvis att vi framöver också kan ta det sista och fjärde steget. Vi har framför allt sett till att marginalskatten har minskat med ungefär 5 procentenheter, vilket är viktigt för låg och medelinkomsttagare. Sammantaget tycker jag att det har gjorts mycket stora framsteg när det gäller att miljörelatera vårt skattesystem. Vi arbetar för att minska skatten på arbete och öka skatten på sådana områden där vi har miljörelaterat våra skatter. På så vis kan vi få till stånd en utveckling som skapar ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Jag har svårt att se hur Attefall ska få det att gå ihop eftersom han argumenterar för höjda skatter på el, olja, kärnkraft, diesel, bensin och mycket annat samtidigt som han samarbetar med Moderata samlingspartiet som inte alls har samma uppfattning. Det ska bli spännande att höra hur den ekvationen ska lösas av Attefall.
Fru talman! Det är mycket enkelt. Vi ska lägga energin på att sänka skatten på arbete. Då kommer skatt på arbete som andel av BNP att sjunka, och då vrider vi ekonomin så att det blir billigare att anställa människor. Vi får i gång tjänstesektorn etc. samtidigt som miljöbelastande utsläpp inte får dessa skattesänkningar. Det finns delområden där man måste se över skatterna på miljöbelastande utsläpp. Det handlar om att både sänka och höja. Det finns olika sådana områden. Man måste hela tiden fortsätta arbetet med att förfina detta. Men jag tror inte att det går att göra så stora klipp när det gäller höjningar av skatter på miljöbelastande utsläpp så länge vi har problem att få EU med oss på införandet av t.ex. en minimiavgift på koldioxidskatt. Socialdemokraterna motsätter sig ju de verktyg vi behöver för detta, dvs. ett majoritetsbeslut i EU, så att vi faktiskt kan fatta beslut och köra över trilskande länder och därmed skapa bättre förutsättningar för en fortsatt miljörelatering av skattesystemet i Sverige. Jag tror att vi skulle kunna samlas ganska bra kring detta i en borgerlig regering. I dag är vi alla besjälade av tanken på att sänka skatten på arbete, inte minst för alla låginkomsttagare som i dag betalar de högsta skatterna i världen. SCB säger att skatten på arbete totalt sett har ökat med 270 miljarder kronor mellan 1993 och 2000. Under den socialdemokratiska regeringstiden har den ökat med 270 miljarder kronor. Under samma period ökar miljöskatterna med 13 miljarder kronor. Det är den relationen som är problemet. Sedan säger finansministern att vi har sänkt skatterna på arbete sedan år 2000. Ja, vi har kompenserat något för en del av de stora skattehöjningarna tidigare. Utvecklingen är tydlig. Skatten på arbete väger tyngre och tyngre i vårt skattesystem samtidigt som andelen skatter på miljöbelastande utsläpp sjunker trots en fin retorik om skatteväxling och trots att stödpartierna, Miljöpartiet och Vänstern, pratar högt om detta. Det är det som är ett problem. Att finansministern är nöjd med de höga skatterna på arbete, framför allt för låginkomsttagare, tycker jag är beklagligt.
Fru talman! Nu fick fegheten och räddhågsenheten ett ansikte genom Attefalls senaste anförande. Attefall kritiserar regeringen för att inte gå tillräckligt långt med den gröna skatteväxlingen. Sedan ska Attefall försöka svara på frågan hur han tillsammans med Moderata samlingspartiet ska kunna öka energiskatterna och miljöskatterna. Då är svaret att han ska sänka skatten på arbete. Han ska inte göra någonting åt miljöskatterna eller energiskatterna. Han hoppas att situationen relativt sett ska förändras genom att man sänker skatten på arbete. Så talar den som är feg och räddhågsen och inte vill få till stånd en riktig grön skatteväxling. Det är märkligt att Attefall inte lyssnar till vad jag säger. Jag säger att om man räknar de människor som har fått jobb, och det är naturligtvis lite märkligt i Attefalls värld med tanke på att han stod bakom en regering som för ett antal år sedan lyckades bli av med en halv miljon jobb på kort tid, har de 300 000 människor som har fått jobb i Sverige de senaste åren bidragit till inkomster och därmed också till skatteinkomster. Som kritik mot den socialdemokratiska regeringen tar Attefall fram att människor har fått jobb och kunnat betala skatt. Jag ser det faktiskt som mycket positivt och uppmuntrande att människor har fått jobb, kunnat betala skatter och kunnat bidra till att vi i dag kan driva reformer i en takt som vi kanske inte har sett sedan 1960 och 1970-talen. Om Attefall vill kritisera det önskar jag honom lycka till. Då kommer vi att få en mycket intressant politisk diskussion i fortsättningen. Om man vill göra någonting åt vår miljö måste man faktiskt vara beredd att gå den inslagna vägen med en grön skatteväxling på i storleksordningen 30 miljarder kronor som den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har bestämt sig för. Då kan man inte vara rädd och feg och säga att man vill sänka skatten på arbete på ett lika ofinansierat sätt som i de moderata skatteförslagen. Det är inte mycket till kristdemokratisk politik, tycker jag.

Fru talman! Anna Kinberg har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att tillse att alkohollagstiftningen fortsättningsvis anpassas i enlighet med lagstadgade fri och rättigheter som yttrande och tryckfrihet samt fri rörlighet för varor och tjänster? Den svenska alkoholpolitiken syftar till att hålla nere konsumtionen av alkoholdrycker och att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta mål för alkoholpolitiken har vid ett flertal tillfällen slagits fast av riksdagen. Skälet till detta är de hälsorisker och skador som är förbundna med bruket av alkohol som t.ex. ökad dödlighet, sjuklighet, våld, fylleri, trafikolyckor etc. Syftet med alkoholreklamförbudet är att säkerställa att marknadsföringen av alkoholdrycker inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor. Det är i och för sig svårt att mäta de effekter alkoholreklamen har eller kan ha på alkoholkonsumtionen. Att i detta hänseende isolera reklamens påverkan från andra faktorer som t.ex. pris, tillgänglighet och sociala omständigheter är omöjligt. De undersökningar som finns är i viss mån förenade med brister i fråga om begrepp och undersökningsmetoder. Det finns emellertid studier som visat att reklamen har viss betydelse för konsumtionen i höjande riktning. Reglerna för alkoholreklamen speglar emellertid samhällets syn på alkoholen och det går inte att bortse från att en lagstiftning som tillåter alkoholreklam kan uppfattas så att samhället accepterar ett omfattande drickande. Alkoholreklamregleringen är en del av alkoholpolitiken och syftar ytterst till att begränsa alkoholkonsumtionen. Enligt regeringens mening är det självklart att det med hänsyn till alkoholens skadeverkningar krävs särskilda regler för alkoholreklamen. EG-domstolen har kommit fram till att den svenska regleringen av alkoholreklam kan försvåra marknadstillträdet för utländska aktörer. Ändå har EG-domstolen inte ansett att de svenska reklamrestriktionerna går för långt utan överlämnat till de nationella domstolarna att döma i den frågan utifrån Sveriges behov av att skydda folkhälsan. Stockholms tingsrätt har då vid en sådan bedömning funnit att det svenska förbudet mot alkoholreklam i kommersiella annonser i tidningar måste betecknas som alltför långtgående och därmed oproportionellt i EG-rättslig mening. Detta trots att den finner det vara sannolikt att ett tillåtande av alkoholreklam i Sverige skulle leda till en viss ökning av alkoholkonsumtionen. Konsumentombudsmannen har överklagat tingsrättens domslut till Marknadsdomstolen. Innan Marknadsdomstolen slutligen avgjort målet finns det enligt min mening inte skäl att vidta några åtgärder.
Fru talman! Tack för svaret. Jag vet inte om man får ha med sig sådant här i kammaren, men här har jag ett exemplar av det senaste numret av Moderna Tider. Baksidan är prydd med information från en alkoholtillverkare inom EU-området men utanför Sverige. Tidningen gör därmed sin tolkning av rättsläget efter den dom som jag beskrev i min interpellation. Lars Engqvist gör sin. Frågan är vilken som är den korrekta, och framför allt rimliga, på lite sikt. Lars Engqvist hävdar att EG-domstolen inte ansett att de svenska förbudsreglerna går för långt, men då har han kanske glömt att EG-domstolens generaladvokat hävdade att det svenska reklamförbudet var "illegalt" i förhållande till EG-rätten och att folkhälsomotivet inte var tillräckligt starkt för tillåta ett fortsatt förbud. Visst mildrades det här något i EG domstolens yttrande till Stockholms tingsrätt, men ändå uppmärksammar man där den svenska statens dubbelmoral i den här frågan och konstaterar att reklamförbudet diskriminerar importerade drycker. Lars Engqvist erkänner å ena sidan det sistnämnda och anför att det i och för sig är svårt att mäta alkoholreklamens effekter, men å andra sidan vill han ändå gärna ha kvar förbudet av folkhälsoskäl, även om det inte går att visa att en lagstiftning som tillåter alkoholreklam kan uppfattas så att samhället accepterar ett omfattande drickande. Hur ska Lars Engqvist ha det, och framför allt på vilken grund? Den verkar ju varken vara saklig eller rättslig, i alla fall inte självklart. Själv är jag tveksam till att bara Lars Engqvists subjektiva vilja håller för att upprätthålla det som ändå är Europas starkaste förbudslagstiftning. Jag kan inte se att den gör det, inte EG-domstolen, inte Jag undrar därför fortfarande precis som i min interpellation på vilket sätt Lars Engqvist anser att det svenska alkoholreklamförbudet är förenligt med EG rätten. Om vidare tingsrättsdomen fastställs av Marknadsdomstolen, hur tänker Lars Engqvist - förstås hypotetiskt och principiellt - fortsätta att försvara förbudslagstiftningen?
Jag får bara i all vänlighet påminna om varsamheten med balansgången mellan principiellt hållen diskussion och kommentarer t.ex. till domstolsutslag.
Fru talman! Vi ska väl gemensamt försöka diskutera den principiella frågan utan att föregripa en fortsatt domstolsprövning. Situationen är den att EG-domstolen faktiskt har överlåtit åt det svenska domstolsväsendet att avgöra frågan om proportionalitet. Tingsrätten har gjort en bedömning, och konsumentombudsmannen har nu fört frågan vidare till Marknadsdomstolen. Först därefter kan man avgöra i vilken mån vår lagstiftning faktiskt står i strid med EG-rätten. Jag menar att vi från politiskt håll inte bör vidta några åtgärder och inte bör ge oss in i den här diskussionen förrän vi får det slutgiltiga avgörandet. Man kan väl säga att en tidning som bestämmer sig för att ha en egen tolkning av rättsläget är ute på lite svag is. Det är först när Marknadsdomstolen avgjort ett ärende som vi vet exakt hur det ser ut. Skulle det visa sig att det finns anledning att se över vår lagstiftning, är jag beredd att göra det, och då är det inte min subjektiva uppfattning utan riksdagens uppfattning som är avgörande. Det är inte socialministern utan riksdagen som stiftar lagar.
Fru talman! Jag tackar socialministern för detta erkännande av riksdagen. Det är viktigt att sätta in den här frågan i dess tidsmässiga sammanhang, och jag är därför tacksam för att Lars Engqvist inte, som han så ofta gör, hänvisar till den svenska nykterhetsrörelsens rötter. Mediesituationen såg på den tiden helt annorlunda ut. Nu står vi som förslagsställare och lagstiftare inför en verklighet där vi översköljs av skilda sorters reklam i olika medier och har en alkoholinförsel från andra länder. Det är i den omvärldssituationen som vi ska diskutera det här, och jag är tacksam för att socialministern håller sig till den. Det är i denna verklighet inte så att svenska folket helt slipper undan från mer eller mindre reglerad information bara därför att vi har den lagstiftning som vi har, tvärtom. För det första är uppfinningsrikedomen ganska stor vad gäller exempelvis s.k. event-marknadsföring, Absolut Vodka-utställningar eller servitriser som med ölmärken tatuerade på sina armar serverar bl.a. ungdomar. Om Lars Engqvist hade tackat ja till att debattera med mig i krogmiljö häromveckan hade han fått uppleva flera sorters alkoholreklam på nära håll. För det andra finns det gott om varumärkesreklam för alkoholsvagare varianter av starka drycker. T.ex. kostar lättölsreklamen totalt sett mer än vad lättölsförsäljningen inbringar. Företagsekonomiskt låter det ganska bisarrt, om man inte tänker på att det naturligtvis är fråga om varumärkesreklam även för drycker med andra alkoholstyrkor. För det tredje bedrivs en rätt ymnig alkoholinformation på redaktionell plats. Jag har tagit med mig en tidning till, nämligen Aftonbladets resebilaga från den senaste helgen. Där har man bl.a. en barguide till Mallorca och olika tips på sicilianska viner. De flesta tidningar har i dag vinspalter och vinskribenter. Även jag som tycker att man ska ha alkoholreklam blev lite förvånad första gången jag såg en vinstund i morgonnyheterna på TV. T.o.m. jag hajade faktiskt till lite inför den formen av information. Sådant här förekommer lite överallt. Givet det sammanhanget tycker jag att alkoholreklam i prenumererade vuxentidningar är förhållandevis ofarlig. Jag tycker kanske inte att det i första hand är sådant som borde regleras. I regeringens politik har vi en officiell förbudslinje anförd i folkhälsoperspektiv och en annan verklighet där vinstund i morgonsoffan, eventmarknadsföring med spritreklam och vinskribenter tillåts men inte tryckt reklam om varumärken i prenumererade tidskrifter riktade bara till dem som har åldern inne och är vana konsumenter av både information och alkohol. Jag tycker att det är hyckleri, och jag undrar om Lars Engqvist vill fortsätta med det hyckleriet eller om ett utslag i Marknadsdomstolen - naturligtvis hypotetiskt och principiellt - skulle kunna få honom att se över lagstiftningen om den alkoholreklam i mera begränsade upplagor som det fall vi pratar om faktiskt avser.

Fru talman! Jag tror inte att Anna Kinberg på fullt allvar menar att något politiskt parti skulle gå in när det gäller yttrande och tryckfriheten. Jag tror att det är ganska viktiga friheter för oss. Jag är däremot beredd att till vilken journalist som helst, och jag har varit i den branschen några årtionden, säga: Se upp också med den journalistiska hanteringen av alkoholinformation! Det finns inget intresse, inte ens ett allmänt journalistiskt intresse, att plädera för en ökad alkoholkonsumtion. Jag tycker att man ska vara försiktig. Det är en etisk fråga och en fråga för utgivarna och för journalisterna. Däremot kan vi faktiskt reglera formerna för alkoholreklam. Den möjligheten bör vi upprätthålla. Exakt hur det skulle se ut i den mån vi skulle få ett konstaterande av att vi behöver se över lagstiftningen kan vi återkomma till, men det är alldeles självklart att Sverige ska ha ett strikt regelverk när det gäller kommersiell annonsering för alkohol.